Herr talman! I måndags kom jag tillbaka från New York och det barntoppmöte som ägde rum där i slutet av förra veckan och i söndags. I mötet deltog 71 stats och regeringschefer för att diskutera vad som måste göras mot bakgrund av att det i världen varje dag dör 40 000 barn. Många av dem skulle kunna räddas till livet med relativt måttliga insatser av de resurser och med hjälp av den kunskap som redan finns i världen. Sverige är en av initiativtagarna, och jag överdriver inte om jag säger att Sverige också varit det land som kanske starkast har bidragit i förberedelsearbetet och vid utarbetandet av deklarationen. Därför är det märkligt att höra Carl Bildt säga här, att Sverige håller på att marginaliseras. Jag tror faktiskt att vi står starkare i den internationella opinionen än kanske någonsin tidigare, beroende på de insatser vi gör för att lösa globala och europeiska problem. Jag förstår uppriktigt sagt inte att denna svartmålning och nedvärdering av det egna landet från Carl Bildt ständigt upprepas. Han gör det naturligtvis för att komma åt det socialdemokratiska partiet, som sitter i regeringsställning. Samma dag som jag återvände från New York möttes jag av Expressens förstasida med texten: ''Vi har det bäst i hela världen.'' En vetenskaplig utredning slår fast: ''Svenska barn mår bäst i världen.'' Efter att ha lyssnat till inläggen här från oppositionsledarna kan det kanske ändå vara nyttigt att påminnas om hur bra vi har det i Sverige. Om debatten hyfsades något, skulle vi kanske alla må litet bättre också efter debatten. Det borde kanske också få oss att bli litet misstänksamma mot politiker och andra som påstår att allt är så uselt i vårt land. Om barnen har det bra och det vetenskapligt konstateras att de svenska barnen har det kanske allra bäst i världen, då är det ett gott bevis på att det över huvud taget är ganska bra ställt i det svenska samhället. När Carl Bildt vill göra 80-talet till ett så uselt årtionde vill jag med några siffror konstatera följande. Det budgetunderskott som uppgick till 30 % av vår totala produktion är borta. Vi investerar i dag på ett år lika mycket som det tog oss två borgerliga år att investera i industrin. Vi har fördubblat vår export till omvärlden. Den privata konsumtionen har ökat med 100 miljarder kronor, vilket översatt till mer begripliga siffror innebär plus 27 000 kronor per hushåll. Herr talman! De förändringar som nu sker i vår omvärld -- avspänningen mellan stormakterna, det ökade samarbetet i Västeuropa och demokratiseringen i Östeuropa -- inger också hopp inför framtiden. I dag, när de båda tyska staterna förenas, försvinner ett av de främsta uttrycken för den misstro och de motsättningar som delat Europa under efterkrigstiden. Samtidigt visar Iraks brutala ockupation av Kuwait hur bräcklig freden är. Det räcker inte att vi bryter ned motsättningarna i Europa. Det måste också skapas stabilare förhållanden i den övriga världen. Den aktiva roll som FN nu spelar under den allt allvarligare Mellanösternkrisen inger trots allt hopp. Jag vill också gärna säga att våra tankar under den här krisen varje dag går till de svenskar som mot sin vilja hålls kvar i Bagdad. Den svenska regeringen fortsätter att göra allt, fortsätter att använda alla kanaler för att dessa svenskar skall kunna lämna Irak och komma hem till sina familjer. Våra möjligheter att agera är ingalunda uttömda, och våra ansträngningar -- det vill jag försäkra kammarens ledamöter och andra som lyssnar -- kommer att fortsätta till dess att vi har lyckats. I går presenterades regeringsförklaringen. Den redovisar regeringens planer ett år framåt. De borgerliga kommentarerna har inte oväntat blivit: Ja, det är en kraftlös regering; det är ett innehållslöst dokument. Låt mig då vara väldigt konkret och konstatera vad vi -- ''denna kraftlösa regering'' -- utträttat sedan den förra regeringsförklaringen avgavs. Förra hösten deklarerade jag att den svenska regeringen var beredd att verka för att Sverige skulle kunna delta i EGs inre marknad på alla samhällsområden där detta är förenligt med neutralitetspolitiken. Där stod vi då. Nu är avgörande förhandlingar i full gång mellan EFTA och EG om ett EES-avtal. Och, Carl Bildt, en medlemskapsansökan kan inte ersätta detta EES avtal. Det är samtliga initierade överens om, och man är överens om att det är viktigt och riktigt att satsa all kraft på detta avtal. Det har den svenska regeringen gjort, och vi har lyckats trots de dystra spådomar som inte minst Carl Bildt har ägnat sig åt. I regeringsförklaringen för ett år sedan aviserade jag också att regeringen var beredd att tidigarelägga betydande delar av skattereformen. Så har också skett genom uppgörelsen med folkpartiet. Skattereformen i dess helhet genomförs den 1 januari 1991. Vi har påbörjat en omfattande decentralisering av hela skolan. Redan i höst framläggs en proposition, där vi föreslår en halvering av den statliga skoladministrationen. Detta är inte ett ''simpelt namnbyte'' som Carl Bildt ville göra det till. Det betyder avbyråkratisering. Besluten flyttas ned till lokala skolpolitiker, skolledare och lärare. Det betyder också att vi frigör 100 milj.kr., som nu kan satsas på utbildningens kvalitet. Vi har lagt om livsmedelspolitiken mot ett livskraftigare och miljövänligare jordbruk och för bättre och billigare mat. Vi har utvecklat 90-talets regionalpolitik och näringspolitik. Vi har också påbörjat en förnyelse av hela arbetslivet -- dåliga arbetsmiljöer skall bort, och arbetsskadade skall kunna få rehabilitering. Arbetslivsfonden, som inrättats i år, disponerar 15 miljarder kronor för detta arbete. Vi förändrar och förnyar också de stora och viktiga socialförsäkringssystemen i riktning mot ökad flexibilitet och bättre utnyttjande, med målet att få ned ohälsotalen med två dagar under ett år och med tio dagar under fem år. Det betyder sammantaget oerhörda välfärdsvinster för tiotusentals människor. Detta är några exempel på vad regeringen har uträttat enbart under det senaste året. Sanningen är ju att vi förbättrar och effektiviserar på praktiskt taget varje samhällsområde för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och välfärd under 90 Då säger oppositionen: Ja, men regeringen, och framför allt det socialdemokratiska partiet, är så splittrade och har därför inga förutsättningar att ta itu med framtidens problem. Samtidigt kritiserade man i går regeringsdeklarationen för att vi tog upp förslag om samverkan med andra partier. Det skulle vara ett uttryck för svaghet hos socialdemokratin. Vad var det jag sade i regeringsdeklarationen? Jo, att vi tycker att det är naturligt att vi tar strid på många områden, men att det på vissa områden är viktigt för landet med samverkan över partigränserna. Och jag nämnde tre områden: energin, Europa och försvaret. Detta angrips alltså som en svaghet -- att vi från socialdemokratins sida deklarerar denna beredskap till samverkan. Bengt Westerberg beskriver det som SOS, alltså någon sorts sjönödsförklaring. Ja, ibland kan angrepp på en politisk motståndare bli oerhört avslöjande för angriparen. Om man har den här inställningen -- att beredskap till samarbete och kompromisser är en svaghet -- så förstår jag att det borgerliga samarbetet ser ut som det gör. Har man den inställningen, är det klart att man inte anstränger sig ett ögonblick för att vi skall kunna ta ett gemensamt ansvar. Bengt Westerberg har sagt att man så småningom behöver byta besättning på den här båten, som är i sjönöd. Ja, möjligheten fanns i februari, i samband med regeringskrisen. Men vad hände då, när regeringsskutan stod där? Det var ju så, herr talman, att de borgerliga ville ha var sin båt, som kunde gå åt var sitt håll. Folkpartiet ville navigera fritt, Olof Johansson ville gå mot Grönland, och Carl Bildt i sin ubåt ville omedelbart gå i undervattensläge från den politiska ytan, dyka så långt ner som möjligt och gömma sig. Han ville helst vara borta under resten av 90-talet, om jag har förstått det rätt, för då skall det bli det stökiga årtiondet, och då vill inte moderaterna vara i närheten av ytan och de stormar som råder. De vill ligga och trycka i någon djup ficka, enligt känt politiskt mönster. Carl Bildt har också sagt att sällan har så många varit osams så mycket under så lång tid som arbetarrörelsen. Nu sades detta inför moderata valarbetare, inte någon mot Carl Bildt särskilt kritisk publik. Men det var väl ändå litet vågat, med hänsyn till att Carl Bildt är oppositionsledare. Under den veckan hade socialdemokratin sin kongress. Vi hade våra debatter, vi fattade våra beslut, och vi hade också voteringar. Nu har vi dem redovisade, och på vissa punkter har vi redovisat att vi har ett förhandlingsutrymme. Men hur står det till inom borgerligheten? Vilka voteringar har ni haft i dessa frågor? Vilka möjligheter har ni haft att komma fram till en gemensam uppfattning? Jag konstaterar att när det gäller att vara splittrad ligger den svenska borgerligheten i den absoluta frontlinjen. Ni har alltid varit där, ni är där i dag och ni kommer att vara där också i 1991 års valrörelse. Jag försäkrar att det var ett något oförsiktigt uttalande av Carl Bildt. Hur skulle det ha sett ut i dag, herr talman, om Carl Bildt inte hade beordrat dykning snabbast möjligt, dvs. om Carl Bildt hade äntrat skutan och vi hade fått en borgerlig regering? Ja, det är en intressant tanke. Låt oss ta några av de tunga frågor som vi har haft att behandla under den här perioden. Frågan om bron över Öresund har varit uppe till debatt här i dag. Hur hade det blivit med den frågan om vi haft en borgerlig regering? Hade det blivit ett beslut om fast förbindelse, som Carl Bildt vill, eller icke ett beslut, som centern vill? Energin har också diskuterats här. Vi har nu möjligheter att förhandla fram en trepartiuppgörelse, och vi skall göra vad vi kan för att åstadkomma den. Vi tror att det är bra för landet. Men vad hade hänt med energipolitiken med Carl Bildt i ledningen för landet? Carl Bildt sade ju själv att det inte gick att bilda regering, framför allt på grund av energipolitiken. Det var faktiskt vad Carl Bildt uttalade. Carl Bildt har här chansen att tala om vad en borgerlig energipolitik skulle innebära, eftersom han använde så oerhört starka ord mot socialdemokratin, när vi ändå skall ta ett ansvar för att sy ihop den här frågan. Och tag skattereformen! Jag har i fyra stora debatter i denna kammare ställt den enkla frågan: Kommer moderaterna, om det blir borgerlig majoritet, att riva upp skattereformen -- ja eller nej? Det borde väl ändå i denna så avgörande fråga vara möjligt för Carl Bildt, som är så talför i den här talarstolen, att svara ja eller nej på den frågan. Nu ställer jag den i den femte debatten, och jag försäkrar att jag kommer att upprepa denna fråga fram till den 15 september nästa år, eller till dess jag får svar. Jag hoppas att jag skall kunna få det här i dag. Hade Carl Bildt kunnat ena borgerligheten om en Europapolitik? Carl Bildt nedvärderar hela tiden regeringens insatser och säger att vi borde ha gått mycket snabbare fram, att vi borde ha agerat mycket handlingskraftigare. Men hur hade Carl Bildt fått med sig centern på en sådan linje? Ett ESK-avtal kan aldrig göra Sverige till mer än en randstat i det nya Europa, sade Carl Bildt. Det är ett typiskt exempel på en sådan nedvärdering av en insats som nu är utomordentligt viktig. Har man den inställningen tror jag att det blir mycket svårt att engagera sig med den kraft som är nödvändig för att driva frågan -- och jag vill påstå att jag har gjort det i allra högsta grad, inte minst genom att besöka nästan samtliga EG-huvudstäder. Och vilken familjepolitik skulle vi ha fått om de borgerliga hade trätt till i början av det här året? Var hade vi då stått när det gäller barnbidragen, föräldraförsäkringen och barnomsorgen? De borgerliga kan naturligtvis glädja sig åt goda opinionssiffror. Men det är ju faktiskt med hjälp av oförenliga ståndpunkter. På dessa fem områden, som man inte kan tänka bort, redovisas olika -- och ibland diametralt motsatta -- uppfattningar. Då vill jag säga några ord till Bengt Westerberg, som talade mycket moraliskt och mycket anklagande mot socialdemokratin om löftesbrott. Jag ställer gärna upp på en genomgång av 80-talet, av våra löften och hur vi har uppfyllt dem. På flertalet områden har vi inte bara uppfyllt de löften vi har ställt -- och vi tog över ett land med mycket stora problem 1982. Vi har på många områden dessutom nått längre än vad vi har utlovat.

Därmed har man alltså varit beredd att systematiskt, på punkt efter punkt, gå ifrån de besked som man hade gett väljarna. Har man den inställningen att man före valet kan säga att man skall bilda en trepartiregering, men direkt efter valet kan gå ifrån de besked som de olika partierna har givit, menar jag att man inte har så oerhört stor anledning att slå sig för bröstet. Herr talman! Jag har tyvärr med den tid som nu står till mitt förfogande inte möjlighet att, som jag hade hoppats, komma in på den ekonomiska politiken, utan jag har använt min inledning till att bemöta den kritik som har riktats mot oss. Jag hoppas att jag skall kunna komma in på den ekonomiska politiken och ytterligare en del av de 18 frågor som ställdes till mig bara i inledningarna. Det kommer säkert flera. Jag vill dock konstatera att Carl Bildt fortfarande agerar för fortsatt opposition, medan jag försöker ta ett ansvar som gör det möjligt för socialdemokratin att fortsätta i regeringsställning. Det är inte oviktigt om ett politiskt parti prioriterar att till varje pris opponera eller om det låter sitt politiska handlande i någon mån präglas av att man också skall ta ansvar. Trots det som har sagts från oppositionsföreträdarnas sida här i dag vill jag påstå att detta är, har varit och under 90-talet kommer att vara ett grundläggande inslag i socialdemokratisk politik.

Herr talman! Låt mig innan jag går in på det som statsministern sade bara instämma i det som både Bengt Westerberg och Åsa Domeij tidigare framhöll från denna talarstol angående den politiska moralen och vad det som har inträffat i socialdemokratins kärnkraftshantering under de senaste månaderna har betytt för människors respekt för politiken. Jag tror att det tyvärr har lett till att många har sagt att politik bara är ett spel -- löften och ord betyder ingenting, man bara svänger sig. Det drabbar socialdemokratin, men kan tyvärr också drabba tilltron till politiken i dess helhet. Statsministern utnyttjade praktiskt taget hela sin tid till ett av sina standardanföranden angående borgerligheten. Det fanns i det han sade ingenting om socialdemokratisk politik för framtiden. Det fanns inte ett ord av medvetenhet om de problem som Sverige står inför.

Jag kommer ihåg att Ingvar Carlsson och andra socialdemokrater under valrörelserna 1985 och 1988 sade: Ni må tycka att vi socialdemokrater inte har klarat av så mycket annat, men den tredje vägens politik har minsann lyckats. Vi har säkrat sysselsättningen, vilket är socialdemokratins centrala uppgift. Nu kommer varslen, arbetslösheten och krisen, och statsministern har över huvud taget ingenting att säga om det som han själv har betecknat som socialdemokratins viktigaste och mest avgörande politiska fråga. 80-talet var för svensk ekonomisk politik ett förlorat årtionde. Jag kommer att upprepa det vid varje tillfälle när jag får möjlighettill det. Man eliminerade budgetunderskottet genom en massiv ökning av skattetrycket -- ja. Men investeringarna faller nu snabbt, statsministern. Exporten har förlorat marknadsandelar varje år sedan mitten av 1980-talet. Inflationslöner har vi haft varje år sedan 1982. Räknar man bort inflationens och skattehöjningarnas effekter på de löner som vi har fått, finner man att vi har fått praktiskt taget ingenting kvar i lönekuverten sedan 1982. Nu kommer krisen, och statsministern och andra inom socialdemokratin är helt tysta. Man kan diskutera vilka som är de viktigaste uppgifterna för en regering. Det finns sådant som är mer eller mindre viktigt, men en regering som misslyckas med den ekonomiska politiken så grovt som den socialdemokratiska har gjort sedan 1982 har förverkat sitt förtroende och både sin rätt och sina möjligheter att fortsätta att styra landet. Det hade varit mera klädsamt om statsministern hade varit intresserad av att gå in i en sakdiskussion om de ekonomiska problemen. Nu försöker han på något sätt att skylla den ekonomiska krisen på den borgerliga splittringen, eller hur man nu skall tyda det. Men här finns en underliggande kris, som man inte kan tala sig bort ifrån genom politiska piruetter. Statsministern ställer ständigt samma fråga till mig angående skatterna. Jag brukar svara på ungefär samma sätt varje gång. Jag ser gärna att vi fortsätter med denna diskussion, för det ger mig en möjlighet att säga det igen. Vi kommer från moderat sida att fortsätta att lägga fram förslag om att sänka skatter och att minska skattetrycket. Vi vill mildra beskattningen av boendet, av sparandet och av företagandet. Vi vill sänka det totala skattetrycket i Sverige. Ifall statsministern anser att detta är att riva upp den heliga socialdemokratiska principen om att ha världens högsta skattetryck vill jag säga: Ja, den principen vill vi riva upp, och den måste också rivas upp, om vi skall klara Sveriges ekonomiska problem. Statsministern var vidare litet irriterad över att jag om socialdemokratin sade: Sällan har så många varit så osams om så mycket under så lång tid. Han tillade att också ni på den borgerliga sidan har delade meningar. Ja visst har vi det. Men låt mig peka på en central fråga i de senaste månadernas debatt, där ni i arbetarrörelsen var djupt splittrade. När LO går ut och kräver devalvering är det illa för landet och för tilltron för arbetarrörelsen och för socialdemokratin. Det blev ett tumult när så skedde, och så småningom satte regeringen kyrkan mitt i byn. Det var bra, men den typen av djupgående splittring i de allra mest centrala frågorna för landets välfärd är inte bra för Sveriges internationella trovärdighet. Förvisso lyckades ni med alla voteringar och debatter -- uppenbarligen felrefererade, enligt vad jag så småningom har förstått -- uppnå enighet på vissa punkter. Den mest bedövande enighet som ni lyckades åstadkomma på den socialdemokratiska partikongressen var enigheten om att fördubbla avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Ett imponerande bidrag till att lösa Sveriges ekonomiska problem!

Herr talman! Låt mig börja med Lars Werner, som ställde några frågor om energipolitiken. Det som jag sade i debatten i februari, vilket Lars Werner lätt kan kontrollera i protokollet, var att det inte räcker att behålla kärnkraften några år för att klara koldioxidmålet, utan att det därutöver också behövs bl.a. att vi försöker minska utsläppen från biltrafiken och att vi inte satsar på fossileldade bränslen utan på andra bränsleslag. Men självfallet underlättar det om vi har kvar kärnkraft ett tag till. Fram till 1995 är det inget tvivel om att kärnkraften är nödvändig för att vi skall kunna undvika ökade koldioxidutsläpp. Det avgörande i det långa loppet är ju om det föreligger konflikter mellan de energipolitiska och miljöpolitiska och för all del också samhällsekonomiska mål som vi har satt upp och hur vi i så fall vill lösa de konflikterna. Det kunde vara intressant att höra Lars Werner redovisa hur ni inom vänsterpartiet vill lösa dessa konflikter, om det visar sig att det också i det längre perspektivet finns sådana. Vilka mål är ni beredda att ge avkall på, om det föreligger målkonflikter under perioden fram till år 2010? Olof Johansson fortsatte att kritisera skattereformen. Jag skall inte ha någon längre debatt med Olof Johansson om den saken. Men det som han säger om att vi skall sänka skatten på boende, turism, mat och resor tycker jag ändå är intressant. Den summa som centern vill sänka skatten med är ungefär 10 miljarder. De pengarna, säger man, skall tas ut på olja, kol och uran. Man kan lätt få det intrycket att människor skall slippa betala skatt. I stället skall något råmaterial beskattas som så att säga längtar efter att få betala skatt. Men den någon skall ändå betala skatten på kol, olja och uran -- jag höll på att säga kolja, som kanske också kan tas med som ett skattesubjekt i sammanhanget. Min fråga är: Vem skall betala, så att vanliga människor, som får bära de skatter som socialdemokraterna och vi har kommit överens om, skyddas? Vilka är det alltså som skall straffas därför att vi är överens om att det behöver komma in lika mycket skatt för att finansiera skattereformen? Då är det också spännande att veta vilka det är som skall drabbas hårdare. Några miljoner människor -- alla som bor, reser och äter -- skall ju slippa undan skatt. Det skulle således vara intressant att höra Olof Johansson utveckla några synpunkter på detta. Så till statsministern. Allt är bra, säger statsministern i sin sammanfattning. Men allt kan väl ändå inte vara riktigt bra när Sverige har så stora problem. Sverige har ju den lägsta tillväxten i Europa, den högsta inflationen, de största lönekostnadsökningarna osv. Det kan väl inte vara så, att allt detta har inträffat helt oberoende av den regering som vi har i det här landet och som ju ändå är ytterst ansvarig för den ekonomiska politiken. Vi skall sänka ohälsotalet, säger Ingvar Carlsson. Det tycker jag är mycket bra. Jag håller tummarna och hoppas att regeringen lyckas åstadkomma detta. Man tycks t.o.m. ha sådan tur att någonting är på väg ner alldeles av sig självt, utan regeringens åtgärder, och det är mycket positivt. Men skälet till att det har blivit så nödvändigt att sänka ohälsotalet är ju att ni har drivit upp detta till en mycket hög nivå. Förtidspensionärerna är fler än någonsin. Arbetsskadeförsäkringen har fullkomligt exploderat från mitten av 1980-talet och fram till nu. Genom de sjukförsäkringsreformer som socialdemokraterna har genomdrivit har också antalet sjukskrivna ökat mycket kraftigt. Det är klart att det har blivit en nödvändighet att sänka ohälsotalet. Men detta har blivit nödvändigt på grund av den politik som regeringen har fört. Är det något fel med samarbete? frågar Ingvar Carlsson. Nej, självfallet inte. Det är nästan fånigt att ställa frågan till mig, eftersom vi har haft ett så gott samarbete på flera områden. Jag hoppas att det blir mer samarbete i framtiden. Men det allvarliga är att vi inte vet vad regeringen vill. Jag talar om ett SOS från regeringen -- May-day kanske passar bättre i det här sammanhanget. Men regeringen vet ju inte vad den vill. Regeringen skall inte förhandla utifrån någonting som innebär att vi vet var regeringen står. Vad tycker regeringen om reklam-TV? Vad är regeringens linje? Det som den socialdemokratiska kongressen har beslutat är att regeringen skall få ett förhandlingsmandat. Och vad tycker regeringen om energipolitiken? Det man beslutat är ett förhandlingsmandat. Man har inte tagit ställning i några sakfrågor, utan man har sagt till regeringen, vilket kanske är klokt: Förhandla gärna och försök komma fram till en klok lösning som gör att vi får så litet splittring som möjligt i vårt eget parti. Till sist, herr talman, något om det här med löften. Det är skillnad på olika löften. Det föreligger nämligen en oerhört stor skillnad när man, och då går man ut med helt ohållbara löften, fram till en valrörelse säger att reformer skall finansieras och man sedan i valrörelsens hetta säger: Nej, det behövs inte. Vi klarar oss utan finansiering. Då kan man tala om rent taktiska skäl, och det är sådant som är värt moraliskt klander. Det är väldigt allvarligt när man går ut och säger att kärnkraften skall stängas av 1995 utan att effekterna därav analyserats för att sedan tvingas ge upp och frångå sin ambition. Det är bra att man har skjutit upp reformer. Vidare är det bra att man inte stänger av kärnkraften 1995. Men det var dumt att göra ett uttalande på den punkten. Ännu värre är det att avge oseriösa löften som man aldrig tänkt förverkliga. Det gäller t.ex. på naturvårdsområdet. Man har ju gett Naturskyddsföreningen löften som man aldrig haft för avsikt att förverkliga. Man gick emot saker på våren 1988, och man gick mot samma saker så fort valet var över. Detsamma gäller löntagarfonderna. Aldrig har ni innerst inne tänkt att de var ''steget''. Därför känner ni er nu fria att komma med nya förslag. Den typen av löften tycker jag faktiskt att man har rätt att moralisera över.

Fru talman! Bengt Westerberg var bra nära sanningen när han talade om sänkt skatt på kolja och höjd skatt på olja. Jag tänker inte läsa upp hela motionen. Jag vet att Bengt Westerberg är noggrann även när han läser andras dokument. Det finns alltså en partimotion från i våras. Det handlar om fyra sidor och tabeller med alla siffror när det gäller vårt finansieringsalternativ. Men debatten gäller egentligen en annan sak, som är nog så viktig. Det handlar om fördelningen. Jag har naturligtvis fäst mig vid att det står skrivit -- det är då fråga om skatteutskottet -- t.ex. när det gäller riksdagens beslut att man i samband med oförutsedda händelser är beredd att ompröva skattereformen, i varje fall delar av den. Den motiveringen användes för att avslå bl.a. våra och moderaternas förslag. Nu har dock en oförutsedd händelse inträffat -- för ni hade väl inte förutsett Saddam Husseins härjningar? Det här sätter ytterligare en press på kostnadsutvecklingen för vanligt folk. Ett av era huvudargument har ju varit breddad och lika moms på all konsumtion. Alla skall belastas lika. Inga pekpinnar får användas -- det skulle vara förkastligt enligt dessa momsens generalister. Så ser alltså den grå teorin ut. Men verkligheten är annorlunda. En del måste konsumera hela sin inkomst därför att den är låg. Andra konsumerar inte allt och har således möjligheter att spara. Momsen slår alltså hårdast mot dem som inte kan spara, och därmed blir momsuttaget olika i förhållande till inkomsten. Sedan nästa olikhet. De som har höga inkomster kan bättre hävda sig på arbetsmarknaden; detta känner vi till. De kan lättare kompensera sig för prisstegringar både när det gäller den indirekta skatteeffekten och vanlig s.k. underliggande inflation. Det borde vara en grund för låglönesatsningar i en avtalsrörelse, vilket bl.a. Stig Malm har framfört. Men då opponerar sig arbetsgivarna: ingen kompensation, ingen omförhandling utöver vad marknaden motiverar. Det betyder att den som har hög inkomst kan öka denna ytterligare. Dessutom blir det vinster genom marginalskattesänkning. Om man inte har enhetlig moms straffbeskattas en del konsumtion medan annan subventioneras, säger momsgeneralisterna. Vi säger ju att maten, bostaden och möjligheterna att resa till jobbet är viktigare än t.ex. att man kan köpa tyngdlyftningsutrustning, som väl kräver mycket mat för att man skall kunna hantera den, eller parabolantenner. Och fortfarande tycker vi -- maten behövs ju för att man skall kunna lyfta skrot och bostaden behövs för att man skall kunna se TV -- att maten och bostaden är viktigare än sådana här tillbehör som en del har råd med. Även det minsta barn inser att momsgeneralisternas argument är till för dem som har valmöjligheter och tillräckligt höga inkomster. Är det någon som tror att det finns konsumenter som väljer skivstång och parabol men avstår från mat och bostad eller att den som måste klara mat och hyra kan avstå från bilen för arbetsresor när det inte finns några alternativ? Sådant här aktualiseras av den kostnadsutveckling som vi har haft under senare tid och som beror på dels skattereformen, dels Mellanösternkrisen. Med eftertryck vill jag konstatera att generell och lika moms, som också gäller nödvändig konsumtion, är orättvis. Den bidrar till att klyftorna ökar mellan låg och höginkomsttagare samt mellan den som kan kompensera sig på marknaden och dem som inte kan det. Därför är det bra säger finansministern när att lönetrappan skall sopas uppifrån. Men bakgrunden till det uttalandet är naturligtvis att så inte sker i dag. Det här handlar alltså i hög grad om fördelningspolitik. Jag hoppas att Ingvar Carlsson, som utlovat, kommer tillbaka till den ekonomiska politiken och gärna också till fördelningspolitiken. Det är en viktig debatt för människorna med tanke på deras vardagsekonomi. Jag behöver nog inte beröra miljön och energifrågorna särskilt mycket. Statsministern var ju vänlig nog att i varje fall delvis redogöra för våra synpunkter. Så till en annan sak. Det är naturligtvis fascinerande att lyssna till den här debatten, som ibland har karaktär av pajkastning mellan moderater och socialdemokrater. Ibland ger ni faktiskt intryck av att förutsätta varandra så mycket, att om inte den ena fanns, behövdes inte den andra heller. Jag skulle inför den kommande valrörelsen vilja rekommendera att ni funderar ett ögonblick på flerpartisystemets villkor. Ni skall nu föra debatter tillsammans ute i kommunerna under tre fyra månader. Men vi vet att det finns en del saker som ni är hjärtligt överens om. Det är väl därför ni har lagt debatterna på kommunnivå. Jag tänker speciellt på det kommunala skattestoppet. Det kommer det säkert inte att bli någon debatt om.

Fru talman! Jag måste säga att jag blir bekymrad när jag hör statsministern tala om regeringens handlingskraft. Vad är det egentligen han beskriver när han talar om handlingskraften? Jo, han beskriver de olika politiska sveken. Han skryter alltså över raden av svek. Det gör mig bekymrad. Var har vi hamnat i politiken om man i en debatt kan säga att vi är tuffa i vårt parti, vi kan minsann strunta i det vi har sagt tidigare? Jag har aldrig varit med i den här typen av debatt tidigare, men jag blir litet trött av att höra på det ständiga talet om splittring inom borgerligheten. Det beror helt enkelt på att socialdemokraterna själva har valt modellen att försöka vara ett statsbärande parti och inrymma alla olika åsikter som finns i samhället inom det egna partiet. Det har också visat sig komplicerat. Ta som exempel alla människor inom socialdemokratin som är djupt engagerade i miljöfrågorna. De är grymt besvikna efter kongressen. Jag skulle vilja komma tillbaka till frågan om östeuropéers frihet och rätt att resa i Sverige. Jag tycker att det är synd att ingen av företrädarna för de andra politiska partierna, inte ens en sådan här dag när östtyskarna vad gäller visum m.m. får samma möjligheter som vi svenskar att resa, kan svara på om ni tycker att någon som kommer från Bukarest skall ha samma möjligheter som den som kommer från Berlin att resa i Sverige. Den här frågan behandlades i våras i riksdagen. Den ställdes då inte lika konkret som jag ställer den nu. Det handlade mer om ett principuttalande för östeuropeérs lika rätt att resa i Sverige. Moderaterna ställde inte upp på den linjen. Jag skulle vilja fråga moderaterna och Carl Bildt: Vad betyder egentligen ert tal om mänsklig frihet, om den friheten bara skall gälla västeuropéer och inte östeuropéer? Jag måste också ställa en fråga till statsministern. Jag fick inte något svar på hur det ligger till med logiken i att ni i regeringsförklaringen klart säger att ni vill avveckla kärnkraften till år 2010, samtidigt som ni väljer att förhandla med ett parti, folkpartiet, som har sagt att man kan tänka sig att skjuta upp avvecklingen och inte avveckla till år 2010. Det logiska måste vara att förhandla med de partier i riksdagen som verkligen vill avveckla kärnkraften. I mitt inledningsanförande berörde jag frågan om vad den gröna friheten innebär. Jag sade att friheten för en person inte skall gå ut över någon annan människas frihet. Vi har ett typiskt exempel på det inom omsorgs och utbildningssektorn. Dagens skola går ut på att ge alla exakt samma utbildning och exakt samma undervisning. Det kallar man för rättvisa. Tänk er en skola konstruerad för fiskar där både fåglar och fiskar skall lära sig simma på samma sätt och lika snabbt. Skolan är ett typiskt område där vi själva betydligt mer borde få välja vad vi vill lära oss. Vi borde också få välja vilken typ av skola vi vill gå i och vilken pedagogik som skall tillämpas. Bengt Westerberg talade i sitt anförande om fristående skolor, och det tycker jag är en jätteviktig sak. Regeringen har i höst chansen till litet nytänkande i den proposition om statsbidragen till skolan som skall läggas fram för riksdagen. Låt mig fråga Ingvar Carlsson: Vad kommer med i den propositionen? Har ni tänkt om i frågan om de fristående skolorna, och vill ni ge dem samma möjligheter att verka som de vanliga kommunala skolorna? Låt mig också säga några ord om barnomsorgen. Ett annat löfte från regeringen var att alla barn skulle få en plats i barnomsorgen senast år 1991. Nu har det visat sig att det löftet inte kommer att hållas. Men kanske finns det här möjligheter till en bredare politisk uppgörelse då regeringsförklaringen visar att en del positivt är på gång. Det gäller t.ex. satsningen på personalkooperativa dagis, något som vi i miljöpartiet verkligen välkomnar. Vi vill över huvud taget satsa på många nya former av barnomsorg utöver de vanliga kommunala daghemmen. Det kan vara att man själv tar hand om sina barn, och det kan som sagt vara föräldrakooperativ, som vi är speciellt positiva till. Vi har lagt fram ett förslag om att man skall kunna få dagbarnvårdarlön för att ta hand om sitt eget barn. De borgerliga partierna har en annorlunda konstruktion i form av ett vårdnadsbidrag. Kanske finns det möjligheter för oss att diskutera med både de borgerliga partierna och socialdemokraterna och vänsterpartiet. Med vänsterpartiet kan vi kanske diskutera eftersom man just nu håller på att skriva om sitt partiprogram och det därför finns en viss flexibilitet i uppfattningarna. Med de borgerliga partierna kan vi kanske diskutera, eftersom de vill satsa på fler alternativ i barnomsorgen. Med socialdemokraterna kan vi kanske diskutera, eftersom vi ser en klar öppning i regeringsförklaringen och eftersom vi alla kan se att löftet om att ge alla barn en plats på dagis senast 1991 inte kommer att kunna hållas. Så ett litet förslag. Kanske vi skulle ta initiativ till att tacka nej till lönehöjningar i höst. Bengt Westerberg sade att folk är beredda att avstå från lönehöjningar om de ser att också andra gör det. Vi här i riksdagen skulle kunna föregå med gott exempel.

Fru talman! Låt mig börja med att besvara en av de frågor som Åsa Domeij inledningsvis ställde, nämligen om regeringen kommer att arbeta för att kvalitetsnormer införs i miljölagstiftningen. Svaret är ja. Den frågan övervägs för närvarande av en kommitté i vilken Åsa Domeij ingår som ledamot. När kommittén lämnar sin första rapport kommer regeringen att ge tilläggsdirektiv. Samtidigt måste jag faktiskt med viss skärpa protestera mot Åsa Domeijs senaste inlägg. Hon säger att det jag redovisade av handlingskraft från regeringen de senaste åren var samtliga frågor som handlade om svek mot tidigare ståndpunkter. Var i de åtgärderna låg sveket i EG-frågan? Var låg sveket när det gäller skolan? Var låg sveket när det gäller skattereformen? Var låg sveket när det gäller livsmedelspolitiken? Var låg sveket när det gäller att ta fram 15 miljarder till arbetsmiljön? Man skall inte ena sekunden stå här och tala om politikerförakt för att i nästa stund vara en av de främsta exponenterna och orsakerna till detta förakt. Det var faktiskt vad Åsa Domeij nyss gjorde sig skyldig till. Någon ordning på argumentationen måste det också vara i Sveriges riksdag. Till Lars Werner vill jag säga, att tanken på att undanta vård och omsorg från det kommunala skattestoppet är orimlig och omöjlig. Har man ett kommunalt skattestopp, så har man det. Det går inte att göra undantag på det sätt som Lars Werner opportunistiskt antyder. När Lars Werner i debatt efter debatt gör sig till förespråkare för löntagare genom att säga att vi skall höja de nominella löneökningarna, så är inte det ett sätt att företräda löntagarnas intressen. Vi har på tre år haft löneökningar på 28 %. Det är alltså inget fel på nivån på lönehöjningarna. Felet är att dessa höjningar inte leder till reallönehöjningar. Vi måste se till att få en lägre inflation. Det är det våra åtgärder skall inriktas på. Därmed är jag inne på den ekonomiska politiken. Jag hade förberett ett anförande som innehöll ett långt avsnitt om den ekonomiska politiken. Hade jag hållit det anförandet hade jag inte kunnat svara på frågor som ställts och bemöta de påståenden som gjorts i debatten. Nu valde jag det senare för att tillmötesgå ledamöternas önskan. Men då klagar Carl Bildt bitterligen på att jag inte går in på den ekonomiska politiken. Riksdagen får faktiskt bestämma sig för om statsministern skall ha utrymme för att både kunna redovisa den politik som regeringen för och svara på frågor. Med den tid som enligt debattreglerna står till förfogande är det inte möjligt att klara båda sakerna. Jag skall nu redovisa den ekonomiska politik som vi vill föra. Låt mig påminna om att det som avgör skattetrycket är de offentliga utgifterna. Man kan naturligtvis luras en tid genom att underbalansera budgeten, något som Carl Bildts parti medverkade till under sex år. Faktum är att de offentliga utgifternas andel av BNP under de år som moderaterna var med och styrde Sverige ökade från 57,7 % år 1977 till 66 % år 1982. Sedan 1982 har utgiftskvoten i stället sänkts från drygt 66 % till 62 %. Om vi dessutom i dag inte skulle belastas med utgifter för räntor på statsskulden, som i hög grad är resultatet av den borgerliga ekonomiska politiken, då skulle vi ha 60 miljarder mindre i statsutgifter. Det innebär, Carl Bildt, att vi skulle kunna sänka -- lyssna noga nu -- momsen från 25 % till 15 %. Det vore någonting att erbjuda svenska folket. Där måste vi börja vårt budgetarbete i höst. Utan räntorna på den borgerliga statsskulden skulle vi haft helt andra möjligheter. I sitt första inlägg påstod Olof Johansson att skattereformen för med sig att låginkomsttagarna får betala höginkomsttagarnas skattesänkning. Det är fel, vilket också LOs utredning klart visar. Det är också fel när Olof Johansson ger intryck av att stora pensionärsgrupper inte skulle få fördelar av skattereformen och de åtgärder som vi i övrigt vidtar för pensionärerna. Det är likaså fel, fru talman, att som Carl Bildt påstå att Sverige halkar efter. Om vi jämför tillväxten i Sverige med tillväxten i de sju rikaste länderna i världen -- det är rimligt, och Sverige tillhör ett av dem -- så finner vi att Sverige ligger på tredje plats. Bara USA och Canada kommer före. Därmed har jag inte sagt att vi inte har problem. Vi har tvärtom anledning att vara oroade. Det var en av de saker som jag hade tänkt säga i mitt inledningsanförande. Vi har anledning att vara oroade över att tillväxten i den svenska ekonomin har varit för låg de senaste två åren. Vi skall se upp med riskerna för en ökad arbetslöshet. Vi har påpekat att 1991 kommer att bli ett avgörande år. Även när det gäller arbetslösheten skall det vara vissa proportioner. När Carl Bildt vill göra den svenska arbetslöshetsnivån till ett bevis på misslyckad socialdemokratisk politik, ber jag att få erinra om att Danmark med en borgerlig regering har 8 % arbetslöshet, att Storbritannien har 6 % arbetslöshet år 1982. Arbetslösheten är nu nere i 1,5 %. Ungdomsarbetslösheten i London är för närvarande 25 %, 26 % i New York och bara 1,1 % Så när Carl Bildt vill försöka göra arbetslösheten till en belastning för socialdemokratisk politik, är de försöken dömda att misslyckas. Men kampen mot arbetslöshet kan inte vinnas en gång för alla. Den måste ständigt föras, och det är därför som vi nu, på grund av arbetslösheten i vår omvärld och eget för högt kostnadsläge, är beredda att gå in och vidta åtgärder. Vi redovisar att vi nu har ett utomordentligt tillfälle att göra detta under 1991, då skattereformen som socialdemokraterna och folkpartiet genomförde ändå kommer att ge löntagarna en betydande förstärkning av köpkraften. Sedan skulle jag vilja knyta an till diskussionen om familjepolitiken. Det hade varit bra om jag på någon punkt hade fått svar på någon enstaka fråga som jag ställde. Moderaternas men delvis också centerns förslag i fråga om skattereformen och familjepolitiken innebär ett dråpslag mot hela barnomsorgen och ett dråpslag mot praktiskt taget alla kvinnor här i landet. För kvinnor som har två barn eller fler och som tjänar mindre än 160 000 kronor om året skulle det med moderaternas politik faktiskt bli direkt olönsamt att arbeta. Kom ihåg det, kammarledamöter, nästa gång moderaterna säger att det måste löna sig att arbeta! Det gäller inte kvinnor med små barn. Och tala om att skapa marginaleffekter och att försvåra för småbarnsföräldrar att kombinera arbete och familj! Tala om att undervärdera det arbete som kvinnor utför! Jag skulle vilja säga ett par ord också till Bengt Westerberg. Som ett exempel på löftesbrott som inte var acceptabelt använde Bengt Westerberg löntagarfonderna. Dessutom anförde Bengt Westerberg som exempel att jag skulle ha sagt i valrörelsen att vi inte behövde finansiera de nya reformerna. Jo, visst måste vi göra det. Vad jag sade i valrörelsen var att vi hittills under alla år sedan vi återtog regeringsmakten fått ägna oss åt beta av underskottet som de borgerliga skapade. Nu är situationen den att vi har fått en balanserad budget, och då kan vi använda ökade inkomster för att finansiera åtgärder som föräldraförsäkringen. Vi hade den åtgärden finansierad i budgeten. Bengt Westerberg vet mycket väl att det var av helt andra skäl som den lyftes ut. Kalla det konjunkturpolitiska skäl, kalla det att det var en del av uppgörelsen med folkpartiet. Och så detta med löntagarfonderna. Det handlar faktiskt om att ge AP-fonderna en friare placeringsrätt, för att förbättra avkastningen och för att ge pensionärerna en säkrare pension. Det handlar inte om några nya löntagarfonder. Det kommer att fattas 20 miljarder kronor per år på nittiotalets svenska aktiemarknad, pengar som behövs. AP-fonderna skulle här kunna göra en god insats för svensk industri. Industriförbundets direktör Per-Martin Meyerson säger att det är hög tid att avpolitisera och avdramatisera AP-fonderna. Sparandet i pensionsfonderna behövs. Därför är icke detta någonting som har med löftesbrott att göra, utan det har med pensionärernas standard att göra, och det har att göra med våra svenska företags möjlighet att konkurrera.

Fru talman! Först till Åsa Domeij om gränserna i Europa. Visst delar jag visionen om ett Europa där vi kan riva så många gränser som möjligt, men vi måste ta det steg för steg. Andra går snabbare fram än Sverige. Åsa Domeij sade att östtyskarna nu får nya möjligheter, samma som vi svenskar. Nej, det är fel. De f.d. östtyska medborgarna har i natt blivit medborgare i EG. De har större möjligheter att resa fritt i detta Europa än vad vi som svenskar har. Sedan till Lars Werner. Jag är ledsen att jag inte hinner besvara frågorna. Större delen av dem besvaras i våra partimotioner. Jag skall be att få äran att överlämna ett dedicerat exemplar under eftermiddagen. Så till statsministern, som beklagar sig huvudsakligen över kammarens fördelning av tid. Låt mig erinra om att det som statsministern inledde med var ett standardanförande om borgerlig splittring, ingenting annat. Det var bara det han talade om. Det var gammal skåpmat av allra mest känt snitt. Han vill dölja den ekonomiska krisen. Så tvingades han i alla fall till att säga något om den, och vad blev det då? Jo, nya undanflykter. Faktum är att skattetrycket har ökat i Sverige, när det har sänkts i andra länder, och det har bromsat tillväxten i Sverige. Så var det räntorna på statsskulden. Huvuddelen av statsskulden har tillkommit under socialdemokratiska regeringsår. Räkna, så får ni se! Vi halkar efter, och vi halkar efter kraftigt. Titta på tillväxttalen! Det är detta som gör krisen i pensionssystemet. Titta på investeringarna, som förläggs i utlandet i långt större utsträckning än vad som tidigare var fallet! Titta på hela den industriella utvecklingen i Europa! Läs tidningarna, Ingvar Carlsson! Du administrerar just nu en sönderfallande ekonomi. Det är faktum. Och så till arbetslösheten, detta numera så obekväma debattämne för en socialdemokratisk statsminister. För mindre än ett år sedan höll dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt ett anförande där han sade att vad vi nu står inför är ''arbetslöshetens stålbad''. Jag reagerade redan då på ordvalet. Jag tyckte att det var kallt och hårt, men det var det han sade. Han sade att vi misslyckas med inflationsbekämpningen, är det arbetslöshetens stålbad som kommer. Feldt talade om att det kommer en kritisk punkt. Sedan passerades den kritiska punkten. Inflationen fortsätter att rasa på. Sverige förblir ett höginflationsland. Sverige förlorar marknadsandelar. Varslen ökar och ökar. Åk runt i landet och se hur det är! Nu kommer arbetslösheten, Ingvar Carlsson, och den är och förblir socialdemokratins fel. Det är ni som har misslyckats med att få ner kostnaderna. Det är ni som har försvagat ekonomin. Ni kommer att få betala priset, men tyvärr kommer många människor att få betala priset när de förlorar sina jobb. Många bygder kommer att få det svårt på grund av ert misslyckande.

Fru talman! Först till Lars Werner. Svaret på frågan om energipolitiken är att folkpartiets mål fortfarande är att kärnkraften skall kunna avvecklas till 2010. Men vi har också andra mål för vår miljö och energipolitik, t.ex. att rädda de orörda älvarna och att inte öka utsläppen av koldioxid. Allt detta måste naturligtvis sättas in i ett samhällsekonomiskt sammanhang, där vi också tycker att det är viktigt att klara välfärd och sysselsättning, dvs. precis det som stod på linje 1:s och linje 2:s valsedlar i folkomröstningen 1980. Då har jag sagt att om det visar sig att det i perspektivet 2010 föreligger en konflikt mellan de här målen, är det inte självklart vilket mål vi skall ge upp. Och jag vill upprepa min fråga till Lars Werner: Vilket mål vill vänsterpartiet avstår från om det visar sig att det föreligger en målkonflikt? Olof Johansson hänvisade till en centerpartimotion. Han har rätt på en punkt, nämligen att jag har läst motionen. Men den besvarar inte min fråga. Därför vill jag upprepa frågan till Olof Johansson, i all vänlighet: Vem skall betala, om de som äter och reser och turistar och vad det nu är mera skall slippa betala? Vem skall betala de 10 miljarder kronor som centerpartiet, bl.a. i den här motionen i går, säger att man skall befria människor ifrån? Det räcker ju faktiskt inte med tyngdlyftningsutrustning och paraboler. Jag kan affischen i valrörelsen med Olof Johansson i gul kofta och parollen: Nej till flyttskatt, ja till lyftskatt! Men jag tror inte att det klarar skattereformen. Ingvar Carlsson och jag kan hålla på och diskutera frågan om löften och löftesbrott i politiken, men det är ändå, tror jag, för de allra flesta människor uppenbart att socialdemokraterna har begått ett antal flagranta löftesbrott. Man har givit löften som inte varit allvarligt menade. Man har vetat att de inte skulle kunna uppfyllas eller man har inte ens menat allvar med dem. Av olika skäl har man sedan hoppat av, något som ibland har varit helt riktigt. Det har jag sagt tidigare. Men att utfärda löften bara för att till varje pris få behålla makten ser jag mycket allvarligt på. Det var också detta som Kjell Olof Feldt så starkt kritiserade i den artikel som jag citerade i mitt inledningsanförande. Jag vill fråga Ingvar Carlsson om han ändå inte ibland drabbats av några ''second thoughts'' och tycker att det ligger någonting i den självkritik som Kjell-Olof Feldt för fram i artikeln i Dagens Nyheter. Har inte socialdemokraterna, för att få behålla makten, haft alltför lätt för att gå ut med löften som inte varit allvarligt menade?

Fru talman! Jag skall ge mycket konkreta exempel på ett par områden för att visa vad det innebär för fördelningspolitiken om man har en snabb kostnadsutveckling, ökade priser på energi och en moms på dessa ökade priser. SJ, som har ett väl utvecklat kalkyleringssystem, kan redan nu förutse vad konsekvensen blir när det gäller resandet. Det kommer att minska -- en del talar om 15 %. Intäkterna minskar. Alla förlorar: näringen i fråga, staten, vi resenärer och till sist statskassan. Detsamma gäller turismen. Vi skrämmer bort utländska turister. Det är bekräftat i dag att turismen har minskat väsentligt, exempelvis på Norrland. Man kommer möjligen till Stockholm men inte mycket längre. Danskarna jublar och satsar hundratals miljoner kronor för att informera andra länders potentiella Sverigeturister om att de inte skall åka Sverige; där är det för dyrt. Vi har ju olika finansieringsmodeller. Vår modell med differentierad moms innebär att man har mindre behov av att öka rundgången i ekonomin. Om socialdemokraterna och folkpartiet hade ökade bidragsbehov på ca tio miljarder, innebar vårt förslag två till tre miljarder. Det är en klar skillnad, som just beror på hur man fördelar skatteuttaget. Det framgår av den motion som jag har hänvisat till. Vi har trott att man menade allvar när man i skatteutskottet sade att utskottet, om det skulle visa sig att icke avsedda effekter uppkommer, utgår från att erforderliga åtgärder kommer att vidtas. Det är den frågan som jag vidarebefodrar till de kontraktslutande parterna och till regeringen. För det var väl ingen förutsedd effekt det här med den senaste Mellanösternkrisen? Jag säger avsiktligt den senaste. Den har ju bidragit till att drivmedlen har blivit ohyggligt dyra för just de människor som inte har något alternativ. Om man studerar de analyser som statistiska centralbyrån har gjort i Norrbotten, får man klart för sig vad detta innebär. Det handlar inte om några småsummor per år och bil: 7 300 kr. i Arjeplog i ökad kostnad på grund av det som har inträffat. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan. Jag tycker också att det viktigt att säga att det här naturligtvis har förstärkt den situation som jag åberopade, där låginkomsttagare riskerar att få betala för höginkomstagare. Det är väl därför man har gjort utvärderingen så att man skall kunna konstatera hur det blir på den punkten. Låt mig senare återkomma till en del andra frågor som har ställts.

Fru talman! Först vill jag tacka statsministern för svaret om att miljökvalitetsnormer skall införas i miljölagstiftningen. Jag skall ha med mig det löftet till eftermiddagens sammanträde i miljöskyddskommittén, där jag själv sitter med. Det var också roligt att höra att vi kommmer att få fortsatt förtroende efter februari. Jag visste faktiskt inte tidigare att det var bestämt. Även om det här kanske inte verkar vara en så stor sak, är det faktiskt en principiell ändring av svensk miljölagstiftning. Vi skall göra vårt bästa för att göra ett bra jobb på det. Sedan till frågan: Var låg sveken och i vilka frågor var det som regeringen betonade sin handlingskraft när man egentligen beskrev sina svek? Det var t.ex. i energifrågan, där man väljer att förhandla med folkpartiet, som inte kan garantera år 2010 som slutår för kärnkraften, i stället för med de partier som verkligen är riktiga kärnkraftmotståndare. Andra exempel är uppgörelsen om den ekonomiska politiken och föräldraförsäkringen och vidare jordbruket: Där utlovades först nya och selektiva åtgärder för miljöns skull. Avregleringen var ett bra förslag, men det skulle ha kombinerats med att överskottet togs om hand och med en minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel i stället för som nu med en minskad åkerareal. Det leder många gånger till en sämre miljö: Många hotade arter i kulturlandskapet kommer att slås ut, och jordbruket blir inte mindre intensivt i de bygder där det är mest intensivt. Jag tänker vidare på EG-frågan, där regeringsrepresentanter här i kammaren har utlovat att inga försämringar över huvud taget skall förekomma när det gäller miljö, hälsa och säkerhet är det -- numera en förhandlingsfråga. Så till frågan om östeuropéers rätt att resa i Sverige. Först vill jag verkligen tacka Lars Werner. Det var ett bra svar han gav. Jag skulle vilja höra ett lika rakt svar från Carl Bildt. Jag skulle vilja höra honom, som brukar prata så mycket om frihet, säga att det är självklart att Sverige nu skall avskaffa visumtvånget för östeuropéer. Carl Bildt tycker väldigt synd om oss för att vi behöver visa pass, men det måste ju vara ännu mer synd om de människor som i dag inte ens kan få visum. Om Carl Bildt har en god vän i Rumänien har Carl Bildt inte möjlighet att bjuda hit honom eller henne -- bara de som har nära släktingar här får i dag visum till Sverige. Gränsen mellan öst och väst finns kvar, men nu är det väst som bygger upp hindren och inte öst. Sedan skulle jag vilja säga några ord om målkonflikten när det gäller energipolitiken. Är det ingen här som har funderat på att man faktiskt skulle kunna minska energiförbrukningen och att miljön faktiskt skulle kunna vara viktigare än hög materiell standard?

Fru talman! Någon har glömt sina glasögon i talarstolen. För att vederbörande skall kunna se klart i framtiden lägger jag dem här till vänster. Åsa Domeijs senaste inlägg var betydligt hovsammare än det tidigare. Jag noterar det med viss tillfredsställelse. På den nivån kan vi diskutera hur man lever upp till politiska löften och målsättningar, men inte på den nivå som kännetecknade Åsa Domeijs föregående inlägg. Vad Olof Johansson har sagt om ekonomi här i dag belyses, tycker jag, på sätt och vis -- jag är ledsen att behöva säga det -- av att Olof Johansson har uttalat att han är för ökade skatter på olja men för sänkt skatt på bensin. Den som får det att gå ihop, fru talman, borde få Nobelpriset på ett område som ännu inte finns; det blir inte ekonomi -- det kan jag försäkra -- utan det måste bli fråga om ett helt nytt område. Det förslaget är så revolutionerande att ingen på denna jord tidigare har kommit på det. Jag gratulerar Olof Johansson. Sedan till Carl Bildt, som det finns mycket att säga om. Det är kanske tur att vi har en del ytterligare debatter. Ta t.ex. detta med industriinvesteringarna. Vi har nu på ett år investerat vad det tog en borgerlig regering i början av 1980-talet två år att åstadkomma. Genom att vi har full sysselsättning, genom att vi har slagit i kapacitetstaket, har företag nu dessutom möjlighet att investera utomlands i en större marknad. Det är väl utomordentligt, Carl Bildt, att vi har så starka företag att de har råd till både -- och. Att vi nu får en avmattning i konjunkturen, att vi får en nedgång, är sådant som alltid förekommer i konjunkturpolitiken och som vi har fått vänja oss vid. Men det är den bild som jag har givit här som är den riktiga. Det är en sådan kontrast mellan Carl Bildts beskrivning och Bengt Westerbergs beskrivning av den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska läget. Bengt Westerberg säger att på grund av de åtgärder som har vidtagits skall man inte nu företa några förändringar i den ekonomiska politiken. Carl Bildt beskriver läget ungefär som om vi stod inför en ekonomisk katastrof. Vi har några klara problem, som vi skall arbeta med. Just nu är det viktigt att vi kan pressa ned de nominella lönekostnadsökningarna -- annars kanske vi börjar exportera arbetstillfällen i stället för att exportera varor och tjänster. Carl Bildt överträffar sig själv också när det gäller arbetslöshetsdiskussionen. Faktum är att vi med borgerliga regeringar ligger på skyhöga arbetslöshetstal. Med den socialdemokratiska politiken i Sverige har vi sedan 1980-talets början pressat ned arbetslösheten till extremt låga siffror. Om vi inte vidtar motåtgärder kan vi hotas av en högre arbetslöshet. Men det vi då kallar hög arbetslöshet ligger fortfarande långt under vad som är normalt under borgerliga regeringar. Och så återigen, fru talman, icke ett ord i denna debatt om vad moderaterna skall göra med skattereformen -- skall den rivas upp eller skall den inte rivas upp? Inte heller något om Öresundsbron, inte heller något om vilken politik en borgerlig regering skulle föra när det gäller energin. Det är inte gammal skåpmat, eller borde inte vara det, Carl Bildt! Det är ju det som Carl Bildt hoppas på att få börja med 1991! Är det gammal skåpmat som skulle bli resultatet av en borgerlig politik? Jag trodde det var visioner för 1990-talet om ett bättre Sverige. Men när jag tar upp detta så handlar det om gammal skåpmat -- det har vi nu Carl Bildts ord på! Så nedsättande skulle jag inte uttrycka mig om borgerlig politik. Däremot har jag starka invändningar i sak. Eftersom centern tog upp fördelningsfrågan i skattepolitiken vill jag säga att moderaternas skatteförslag verkligen innebär en omfördelning, så att höginkomsttagare får mycket stora skattelättnader, och de betalas av låginkomsttagarna. Därför är min fråga till Olof Johansson och Carl Bildt gemensamt: Hur skall ni klara ut det? Olof Johansson anser ju att vårt skatteförslag inte är tillräckligt låginkomsttagarvänligt, trots vad LO har sagt. Hur i all sin dar skall då Bengt Westerberg -- åh, förlåt, ja, frågan gäller även Bengt Westerberg, men framför allt Olof Johansson; jag ber båda om ursäkt! -- kunna regera med Carl Bildt i denna fråga? Jag vill också upprepa frågan till Carl Bildt: Skall kvinnor med två barn och under 160 000 kr. i årsinkomst inte ha rätt att förvärvsarbeta och tjäna en enda krona här i landet i fortsättningen? Det är väl ändå rimligt att Carl Bildt svarar på någon av de frågor som jag har tagit upp och som är väsentliga för de svenska väljarna. Jag har på punkt efter punkt både gjort påståenden och ställt frågor -- kan jag inte få svar på någon av dessa punkter av Carl Bildt? Till centern skulle jag vilja säga att barnomsorgsbidraget har mycket hårt kritiserats också av centerns kvinnoförbund och centerns högskoleförbund. Tycker verkligen Olof Johansson att det är uttryck för en klok och bra politik? Sedan skulle jag gärna med Bengt Westerberg diskutera löften och de problem som kan uppstå. Men eftersom det förekommer en sådan kanonad mot socialdemokratin för närvarande på den här punkten -- och det tycker jag är djupt orättvist -- måste jag kraftfullt reagera. Jag skulle kunna ge liknande exempel från de borgerliga partierna, t.ex. när det gäller vårdnadsbidraget, eftersom föräldraförsäkringen anses vara ett så oerhört brott från socialdemokratins sida. Vi har förlängt föräldraförsäkringen. Vi skall fortsätta förlängningen så snart det över huvud taget går. Den debatt som Lars Gyllensten har tagit upp är en viktig debatt. Den skall vi som känner ett ansvar för demokratin föra, tycker jag.
Fru talman! Jag känner åtskilliga kvinnor som gärna skulle vilja arbeta men som inte kan det på grund av att socialdemokratisk barnomsorgspolitik har lovat långt mer än vad den har kunnat hålla och som nu står inför valet att antingen stanna hemma, låt vara att det kan vara bra i och för sig, eller göra det som många -- låt oss vara öppna och ärliga i detta sammanhang -- gör, dvs. ordna barnomsorgen svart. Den misslyckade barnomsorgspolitiken har drivit ut många människor i en svart sektor; det har varit nödvändigt att anlita svart arbetskraft, men det är inte bra, och då måste vi lägga om kurs. Vi kommer att lägga fram förslag som ger ett rättvist stöd åt alla, som ger alla lika möjligheter -- det har socialdemokraterna hittills inte åstadkommit. Sedan till ekonomin. Statsministern sade att jag beskriver utvecklingen som närmast katastrofal. Vi skall inte strida om orden, men enligt min uppfattning, och den stöds av i stort sett all ekonomisk expertis i landet, står vi nu inför en djup och varaktig nedgång som inte minst kommer att visa sig i en dramatisk ökning av den öppna arbetslösheten. Statsministern må moralisera över att arbetslösheten var 3,3 % under de borgerliga åren. Det var illa. Det kommer att bli mera nu som en följd av ert misslyckande. Ni kommer att genom ert ekonomisk-politiska misslyckande lägga grunden för den högsta öppna arbetslöshet som detta land har upplevt i modern tid. Det innebär inte att det blir värre än i de värsta länderna i omvärlden. Vi skall inte jämföra Sverige med de värsta länder som finns. Vi skall ha högre krav på Sverige. Men det blir värre i Sverige än vad det någonsin har varit tidigare. I ekonomin pekar nu alla kurvor så gott som utan undantag åt fel håll. Det gäller, statsministern, också industriinvesteringarna. Det gäller alldeles oavsett om vi talar om 15--20 % minskning nästa år eller om vi talar om de senaste åren eller åren efter 1982. Sverige har underinvesterat under hela denna socialdemokratiska period. Visst blåstes detta upp under mitten av 80-talet. Det var under finansvalparnas glada tid efter devalveringen. Men vi underinvesterade i en långsiktig konkurrenskraftig industristruktur, och nu faller denna ännu mera. Den var redan tidigare för liten, vilket innebär att tillväxten faller och att förutsättningarna för Sveriges välfärdsutveckling håller på att försvagas. Detta är tragiska fakta och dessa kommer vi att få leva med under en stor del av 90-talet -- oavsett hur obekvämt statsministern tycker att detta är. ''Sverige är ett bra land att leva i'', brukar statsministern säga. Visst låter det sig sägas. Jag håller gärna med. Men vi får inte slå oss till ro bara med detta. Sverige borde vara ett bättre land att leva i. Vi borde ha en bättre ekonomi, rikare möjligheter och större frihet. Vi borde ha litet mer av den puls och dynamik som vi i dag ser dra fram över det övriga Europa. Socialdemokraterna må tycka att Sverige är bra som det är i alla hänseenden. Jag vill göra Sverige till ett bättre land att leva i, men det kräver en annan regering.

Fru talman! Ett par besked fick jag i förra omgången bl.a. av Lars Werner, som säger att det mål som han vill ge avkall på är utsläppen av koldioxid. Kanske är det en rimlig slutsats, men jag är inte beredd att i dag säga att det är mindre angeläget att begränsa utsläppen av koldioxid än att avveckla kärnkraften. Jag vill hålla den frågan öppen, om det skulle visa sig att det föreligger en målkonflikt på den här punkten. Olof Johansson har med all tydlig önskvärdhet gjort klart att resenärer, boende, turister och de som äter skall få betala lägre skatt. Nu har vi fått svar på vilka som skall betala hälften av de 10 miljarder som bortfaller, nämligen barnfamiljerna. Det är barnbidragen som inte behöver höjas, säger Olof Johansson. Det blir ingen rundgång på det sätt som det blir med det nu beslutade förslaget. Det fattas fortfarande 5 miljarder, men redan barnbidragen visar ganska tydligt att det till sist blir det samma människor som får betala. Det finns ingen metod att finansiera skattereformen och befria vanliga människor från bördan att betala skattesänkningarna. Det är inga andra människor som uppbär barnbidrag än de som bor, äter och reser. Jag instämmer i Carl Bildts kritik mot regeringen därför att barnomsorgspolitiken är misslyckad. Det är väldigt många kvinnor och småbarnsföräldrar i dag som inte får barnomsorg fast de skulle vilja ha det. Jag tolkar Carl Bildts tystnad på statsministerns frågor vad gäller den moderata familjepolitiken så att moderaterna är på väg att överge de förslag som har framkastats under sommaren och som har väckt förstämning, inte minst i våra led, därför att de ligger långt från den politik som vi var överens om här i riksdagen så sent som i våras. Jag vill gärna hjälpa till att hitta något forum, där Ingvar Carlsson och jag kan tala om löftesbrott och moral i politiken. Jag vill gärna säga, eftersom jag har varit ganska kritisk emot regeringen och socialdemokratin, att det naturligtvis är så att ni har blivit mer synade än andra och att det mycket väl kan vara så att vi också hade varit värda kritik om vi hade varit i samma situation. Vi behöver bara blicka över Atlanten till Amerika, där en politiker av en helt annan färg än den svenska regeringen och statsministern ägnade en hel valrörelse åt att tala om att inga skatter skulle höjas. ''Read my lips'', har ni hört hur många gånger som helst på radio och TV. Men nu är USA i full färd med att höja skatterna. Även konservativa politiker lider alltså av denna svaghet. Det ligger i allas vårt intresse, om vi skall få en bra valrörelse nästa år, att vi undviker den här typen av övertramp som både Ingvar Carlsson, George Bush och säkert många andra politiker har gjort sig skyldiga till.

Fru talman! Både Bengt Westerberg och Ingvar Carlsson är offer för sin egen retorik! När det gäller energibeskattningen handlar det om att beskatta på rätt ställe så att man styr miljömässigt rätt, och det gör man i produktionsledet och på produktionsråvarorna. Ingen annanstans! Energimomsen slår generellt på alla konsumenter, alltså styr den inte i miljömässigt hänseende. Men det är riktigt att den innebär en övervältring på hushållen i förhållande till företagen. På denna punkt har vi olika meningar. När det gäller fördelningspolitiken: Varför kräver Stig Malm särskild låglönesatsning om skattereformen har löst alla fördelningspolitiska problem, Ingvar Carlsson? Jag hoppas att ni tar fasta på det ni själva har skrivit i skatteutskottet om att nya omständigheter också skall föranleda omprövning. Vi väntar på den omprövningen, och den har inte märkts i den här debatten. När det gäller de frågor som har ställts i övrigt vill jag gärna ta upp den Åsa Domeij har ställt där hon varnar för den tendens som finns att väst bygger barriärer mot öst. Det är självklart att ESK konferensen också skall behandla personers rörlighet. Ömsesidighet mot alla demokratiska stater i Europa måste vara den enda rimliga slutsatsen. Jag hoppas på det resultatet. Det här är inte enbart ett svenskt problem utan ett problem mellan Öst och Västeuropa och alla ESK När det gäller frågan om barnomsorgen vill jag säga helt kort: Vi har ett mycket långtgående program på familjepolitikens område med bibehållna barnbidrag, och med skattereformen måste ju dessa höjas, som vi har hört av Bengt Westerberg själv. Vi har också sagt att vi skall skapa större rättvisa genom en fördelning av det statliga barnomsorgsstödet direkt till familjerna. Detta är nu ett partistyrelseförslag som går till vår partistämma i slutet av oktober. Vi skall gå ut med ett stort familjepolitiskt samråd till den svenska allmänheten, innan vi låser oss för de detaljer som finns i förslaget. Det är självklart att vi då också kommer att beakta marginaleffekterna för att kunna hantera den konflikt mellan arbete och familjeroll som finns och som ofta drabbar kvinnor. Ingvar Carlsson kan vara alldeles lugn på den punkten. Låt mig till sist säga att jag har inte lagt mig i den här debatten om energi. Det skall ju bli förhandlingar om detta, och vi har väntat ett tag. Jag tycker att debatten har speglat en sak tydligare och tydligare: Mål, när de uttrycks som årtal utan medel, är förödande för den politiska trovärdigheten. Jag hoppas att dessa förhandlingar skall kunna lösa den konflikten. Det behövs både

Fru talman! De två viktigaste delarna i miljöpartiets politik är miljö och naturresursfrågor och frågor om makten i samhället och om att flytta makten så nära människorna som möjligt.

Vi måste enligt min mening i framtiden driva internationell miljöpolitik på det sättet att vi föregår med gott exempel i stället för att bara resa runt och prata om hur bra Sverige är på miljöområdet. I fortsättningen bör vi t.ex. följa alla internationella miljöavtal och konventioner som vi skriver på. Vi bör också ekonomiskt stödja fattigare länder, så att de har möjlighet att skriva på radikalare miljökonventioner. I samband med energipolitiken talas det om målkonflikter, eftersom de flesta energislag orsakar miljöproblem -- det gäller målkonflikten mellan älvarna, koldioxidutsläppen och kärnkraften. Vi säger i detta sammanhang att vi måste driva en politik som gör att samhället håller sig inom de ekologiska ramarna. Därför måste svaret bli en minskad energiförbrukning och, om nödvändigt, också en sänkt materiell standard. När det gäller makten i samhället skall besluten flyttas så nära människorna som möjligt, t.ex. i fråga om skolan och barnomsorgen. I Europa skall vi arbeta för en frihet för människorna, inte för ökad frihet för varor och kapital. De gröna partierna i Europa måste nu slåss mot konsumismen i stället för mot kommunismen. Den blå planekonomin håller nämligen på att breda ut sig där den röda planekonomin redan har förlorat. Den blå planekonomin är egentligen inte bättre än den röda. Den kan innebära samma maktlöshet för människorna och samma inriktning på ständigt ökad materiell förbrukning. Till sist vill jag bara säga att jag tycker det var tråkigt att inget parti här ville ta upp tråden om att vi kanske skulle avstå från vår löneökning, eftersom -- tror jag -- nästan allihop här anser att det viktigaste är att vi får en avtalsrörelse utan höga lönekrav. Även om våra löner naturligtvis inte betyder någonting alls för samhällsekonomin, tror jag att det vore bra om vi föregick med gott exempel.

Fru talman! Till Åsa Domeij vill jag beträffande lönerna säga att regeringen redan tidigare har uttalat att vi för vår del anser att det är rimligt att höginkomsttagarna, inkl. regeringsmedlemmarna, fryser sina löner för 1991. Svaret från socialdemokratins sida är alltså redan givet. Carl Bildt gjorde ett nytt märkligt uttalande. Han sade att jag när det gäller arbetslösheten jämför med ''det värsta som finns''. Jag har jämfört med följande länder: Danmark, Förenta Staterna och Storbritannien. Jag hoppas, fru talman, att dessa länders ambassadörer inte har suttit på läktaren och lyssnat på Carl Bildt. Det kan i så fall bli allvarliga störningar i våra diplomatiska relationer. Jag har med avsikt inte berört energipolitiken, eftersom vi skall inleda förhandlingar på detta område. Jag vill försäkra både Åsa Domeij och Lars Werner om att vi icke ett ögonblick tänkerrubba beslutet om år 2010. Är det nu så att vi skall förhandla, då skall vi förhandla, och jag tänker därför inte gå in med förhandsvillkor. Det är utgångspunkten för hur den socialdemokratiska regeringen skall åstadkomma en trovärdig avveckling och en omställning av vårt energisystem. Beträffande miljön vill jag säga att jag vet att det också inom socialdemokratin finns delade meningar om bron över Öresund. För min del menar jag att det från miljösynpunkt är viktigt att satsa på järnvägen utmed hela västkusten, som är starkt förorenad. Jag anser att en kombinerad bro ger ett större bidrag till en stor järnvägssatsning. Samtidigt kan jag inte undvika att påpeka att det är ganska märkligt att vissa grupper koncentrerar nästan all miljödebatt kring bron över Öresund nu när vi åstadkommer samarbete mellan länderna kring Östersjön. Jag tycker uppriktigt sagt att detta inte är någon särskilt bra miljödebatt. Vi var våren 1988 beredda att diskutera långtgående uppgörelser med vpk. Vi började, Lars Werner, att diskutera med ert parti. Men ni orkade inte då. Jag har aldrig utnyttjat detta i den offentliga debatten, och jag kommer förmodligen inte att göra det i fortsättningen heller. Men skyll inte på socialdemokratin att det inte blev en s.k. vänstersamverkan vid det tillfället! Nu har vi kunnat göra upp om bostadspolitiken och bostadsfinansieringssystemet. Det är bra. Vi kommer att vara öppna för ett fortsatt sådant arbete. Jag har över huvud taget, i går och i dag, försökt att diskutera frågan om samarbete mellan partierna. Vi har, som minoritetsregering, lyckats åstadkomma ett sådant arbete med vänsterpartiet, med centern och med folkpartiet. Jag tror att detta har varit till gagn för landet. Kortsiktigt har det kanske inte gagnat alla partier som har träffat uppgörelserna. Ja, detta har t.o.m. varit nödvändigt för landet. Det finns emellertid en part som inte på något sätt, varken i dag eller tidigare, har kunnat göra ett samarbete trovärdigt, nämligen oppositionsledaren Carl Bildt. Och detta är kanske det viktigaste beskedet från denna debatt.

Herr talman! Jag vill informera riksdagen om de beslut som regeringen i dag fattat avseende insatser i Mellanöstern, Moçambique och Namibia. Svenska röda korset har än en gång hemställt om bidrag för att kunna fortsätta repatriering med flyg av gästarbetare. Gästarbetarna kommer från krisområdet Gulfen och befinner sig nu i Jordanien. Regeringen har i dag beslutat ge Röda korset ytterligare 20 milj.kr. för att repatriera lankesiska medborgare från Jordanien hem till Sri Lanka. I och med dagens beslut har Sverige sammanlagt bidragit med 120 milj.kr. vilket är ungefär 10 % av den sammanlagda humanitära insatsen i området. Tyvärr är det inte enbart i Mellanöstern som människor lider till följd av kriser. I Moçambique lider en stor del av befolkningen stor brist på mat och förnödenheter främst på grund av att befolkningen drabbats av väpnade aktioner. Regeringen har i dag beslutat ge Moçambique 50 Det svenska stödet är en del i en stor internationell hjälpinsats för ca 1,6 miljoner människor. Det innebär bl.a. inköp av lastfordon som lättare skall kunna transportera ut mat och förnödenheter till befolkningen. Vidare ingår det särskild barnkost såsom mjölk, matolja och socker samt barnkläder. Herr talman! Barn är en särskilt utsatt grupp i katastrofsituationer, vilket bl.a. klargjordes under helgens toppmöte i New York. FNs barnfond, Unicef, uträttar ett mycket berömvärt arbete bland barn i världen. Sverige är en av de största bidragsgivarna till Unicef. Regeringen har i dag beslutat bidra med ytterligare sammanlagt nära 30 I Moçambique handlar det om insatser för att hjälpa förskolebarn som drabbats av kriget. Det kan ske genom att t.ex. stödja förskolor i internflyktingläger och krigsdrabbade områden. Dessutom ingår ett särskilt vattenprogram i Sofalaprovinsen. Detta program avser att ge dricksvatten i områden där befolkningen ökat starkt på grund av säkerhetsläget. I Sudan pågår den s.k. Operation Lifeline. Inbördeskriget i Sudan har gjort ca 3 miljoner människor till internflyktingar. Dessa är beroende av utländskt stöd. I den nu aktuella insatsen vänder sig Unicef i första hand till barn och mödrar med ett brett program för att ge hjälp till självhjälp för överlevnad. Avslutningsvis vill jag informera om det första regeringsbeslutet när det gäller det långsiktiga biståndssamarbetet med Namibia. I våras beslutade riksdagen att göra Namibia till ett programland med en landram för innevarande budgetår om 100 milj.kr. Inom kort kommer avtal att slutas med den namibiska regeringen om hur landramen skall användas. Avsikten är att utnyttja ungefär hälften, dvs. 50 milj.kr., till insatser av mer kortsiktig och akut karaktär som betingas av Namibias speciella situation med Sydafrika och apartheidsystemet så nära i tid och rum. Exempel på sådana insatser är stöd för att upprätta en centralbank i landet, stöd till sysselsättningsskapande åtgärder och till sektorerna bostäder, jordbruk-- vatten, hälsovård och undervisning. Medel avsätts också bl.a. till en personal och konsultfond. Den andra hälften av landramen är tänkt att utnyttjas inom de områden där vi, i enlighet med en nordisk arbetsfördelning, ser ett mer långsiktigt samarbete, dvs. främst inom sektorerna transport

Herr talman! Det är välkomna besked som vi får från biståndsministern. Jag tänkte närmast beröra Moçambique är ett hårt drabbat land. Jag skulle nu vilja fråga: Hur kommer denna hjälp att gå fram till Moçambiques folk? Det är fråga om ett stort område, och efter vad jag har förstått lider man nöd i stora delar. Kommer hjälpen att koncentreras till något speciellt område, eller tänker man gå ut med hjälpinsatser till hela Moçambique? När det gäller Namibia är det viktigt att hjälpen kommer i gång mycket snabbt. Förväntningarna där nere är stora. Jag skulle vilja veta hur långt man har kommit i planeringen när det gäller att realisera den långsiktiga hjälp som byggs upp. Hur pass lång tid räknar man med att det skall ta innan man kan se konkreta resultat?
Herr talman! Biståndsministern! Jag vill fråga om de medel som avsetts för katastrofbiståndet går utöver den ordinarie biståndsbudgeten eller om den beredskapen redan finns i budgeten. Det är min första fråga. De olika delprojekt som biståndsministern har redogjort för förefaller vara oerhört angelägna. Jag vill då fråga: Vilka möjligheter finns det för regeringen att under hösten återkomma för att ge ytterligare katrastrofbistånd eller mer långsiktigt bistånd till andra ändamål än dem som biståndsministern nu har räknat upp?
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Lena Hjelm Wallén hur hon ser på situationen i Cambodja och hur hon bedömer möjligheterna till ett utökat humanitärt bistånd till Cambodja. Efter ett besked från SIDA har jag förstått att regeringen inte vill ge direkt hjälp till Cambodja i den del som rör avmineringen utan att hjälpen i stället skall gå via FN. Detta är ju en mycket viktig fråga, eftersom massvis med människor ständigt dör på grund av att de går på minor. Kan Lena Hjelm-Wallén säga något om hur hon uppfattar att FN kommer att organisera denna hjälp, och hur skall i så fall Sverige kunna bistå i den delen?
Herr talman! Jag vill med anledning av de långsiktiga insatserna i Namibia fråga biståndsministern om regeringen framställer önskemål om att man på lång sikt eftersträvar en demokratisk utveckling i landet.

Herr talman! Låt mig börja med Eva Zetterbergs mer övergripande fråga om varifrån pengarna tas. Pengarna tas från den post för katastrofbistånd som finns inom biståndsramen. Denna post är på nästan 850 milj.kr., men dess värre är situationen i världen sådan att en stor del av denna summa nu har tagits i anspråk. Det finns ändå medel kvar, och vi kommer således att kunna göra ytterligare insatser, inte minst vad gäller de länder som drabbas av krisen i Gulfen. Det gäller både frontstaterna i krisområdet och de länder varifrån gästarbetare nu vänder tillbaka. Moçambique, som Karl-Göran Biörsmark frågade om, är förvisso ett mycket stort land. Även om den summa pengar jag i dag redovisar är stor, så räcker det inte i hela landet, utan det handlar om vissa speciella regioner. Jag nämnde Sofala specifikt, eftersom det där rör sig om en vatteninsats som geografiskt är ganska begränsad. I övrigt är det fråga om dels Unicef-programmet, som också rör vissa regioner i landet, dels det allmänna stödprogrammet, som en ordentlig katastrofenhet i Moçambique redan arbetar med. Där handlar det nu i första hand om att med resurser för transporter se till att hjälpen verkligen kommer fram. Detta har nämligen varit en stor svårighet under hela perioden med hjälpinsatser i Moçambique. Det är alltså transportinsatsen och inte något annat som där är det svåra. I Namibia består hjälpen som jag sade av två delar. Den ena är det akuta stödet, som behövs eftersom den nya regeringen nu måste klara så många saker på en gång. Jag tror att de snabba insatserna från svensk sida där är mycket mycket välkomna. Samtidigt är vi måna om att även dra upp riktlinjerna för det mer långsiktiga samarbetet. På detta område går förberedelsearbetet vad gäller undervisningssektorerna och transportkommunikationer mycket bra. Vi talar precis samma språk och vet var vi har varandra. Detta beror naturligtvis också på ett långvarigt samarbete under den tid då många av dem som nu sitter i regeringen var engagerade i SWAPO och på det sättet hade nära kontakt med oss. Det är, Hugo Hegeland, självklart att frågan om demokrati i ett land sätts upp som mål vid varje förhandling som vi har med olika länder. Detta gäller exempelvis i förhandlingen med den namibiska regeringen om ett nytt avtal. Där finns det självfallet med en instruktion om att frågan om mänskliga rättigheter och demokrati skall tas upp. Namibia lever upp till dessa mål mycket bättre än många andra länder i Afrika, men likväl finns det även där saker och ting att diskutera, och det kommer också förhandlarna att göra. Vi förbereder just nu inom u-avdelningen på utrikesdepartementet en insats för Cambodja. Arbetet är inte färdigt, så jag kan inte presentera det i dag, men en redovisning kommer inom kort. Denna insats kommer att innebära ett ökat stöd i Cambodja. Jag kan i dag inte gå in på detaljerna, eftersom det fortfarande är ett förberedande arbete. Utöver detta måste vi ha en viss beredskap för det som kan inträffa, nämligen en fredsuppgörelse ''på riktigt'', och vi måste ha möjligheter till ett ordentligt återuppbyggnadsarbete inne i Cambodja. Detta måste emellertid göras inom det stora ''FN-paraplyet'', och så långt har det hela dess värre inte kommit ännu. Men vi utgår från att någonting sådant skall komma ganska snart.

Herr talman! Hugo Bergdahl och Göran Magnusson har frågat mig när Södertäljebron kan vara återställd i ursprungligt skick och enligt gällande vattendom. Jag väljer att besvara båda frågorna i ett sammanhang. Omedelbart efter att Södertäljebron hade havererat påbörjade vägverket undersökningar för att klara ut vad som skulle behöva göras för att återställa broförbindelsen. Man fann då ganska snart att kostnaden för reparation av bron blir hög om bron skall återställas till ursprungligt, skick dvs. vara öppningsbar. Vägverket initierade därför en utredning för att klarlägga om ett alternativ med en fast bro är möjligt med hänsyn till sjöfartens intressen. Denna utredning är ännu inte avslutad, men beräknas bli så inom kort. Efter beredning med berörda intressenter kommer det att finnas underlag för att göra en bedömning av olika alternativa lösningar. Tidpunkten för när bron kan vara återställd varierar med vilken lösning som till slut väljs. En fast bro går att återställa på cirka ett halvår, medan återställandet av en rörlig broförbindelse kan ta upp till två år.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på min fråga, men det svar som jag har fått gör mig djupt bekymrad när det gäller Som bekant havererade Södertäljebron den 13 maj i år, och därefter kommer inga större fartyg in i Mälaren. Mälarhamnar som Västerås och Köping, liksom företag som är beroende av den här berörda sjöfarten, drabbas av stora förluster. Det har nu gått fem månader sedan broraset inträffade, och fortfarande har man anledning att ställa frågan: När kommer bron att vara återupprustad, och vem kommer att stå för de kostnader detta för med sig? Man kan också peka på de miljöaspekter som finns i denna fråga. Alltmer av ökade landsvägstransporter gör att miljöproblematiken växer in i frågan om Kommunikationsministern talar om en reparationstid på två år. Fem månader efter broraset har vi inte ens kommit så långt att vi kan tala om några fattade beslut, utan bara konstatera att utredning pågår. Det känns långt ifrån tillfredsställande att få denna situation redovisad här i kammaren. Mot bakgrund av det som kommunikationsministern har sagt, skulle jag kunna konstatera att frågan om när och hur bron skall återställas var en av tankarna bakom min fråga. Inget svar i dag. Vem kommer att stå för kostnaderna på ca 200 milj.kr.? Är det staten eller är det någon annan? Jag vill också ställa frågan om vilket statens ansvar är vid haverier av det slag som drabbat Södertäljebron.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Georg Andersson för svaret. Jag hade givetvis hoppats på ett konkret och positivt besked om att förutvarande lägsta segelhöjd i Södertälje kanal också skall gälla i framtiden. Jag vill gärna framhålla att hamnarna i Mälaren är av vital betydelse för näringslivet och därmed också för sysselsättningen i bl.a. Västmanland. Köping ser sjöfrakterna som ett viktigt regionalpolitiskt medel. Länsstyrelsen och andra samhällsorgan har naturligtvis ingen annan inställning. Det är också insikten om den regionalpolitiska betydelsen som gjort att kommunerna och staten under en lång period gjort insatser för att underlätta för sjöfarten på Mälaren. De senaste stora insatserna gjordes i mitten av 1970-talet. Då förbättrade staten kanalen, och de båda hamnkommunerna och landstinget tillsammans fördjupade farleden och hamnarna för stora pengar. Därigenom uppnåddes en väsentlig tonnageökning, vilket förbilligat frakterna. En viktig förutsättning för dessa insatser och andra investeringar var naturligtvis att de brohöjder som då fanns, och som fastlagts i vattendomar, också skulle gälla i framtiden. Man kan kanske skjuta in, med hänsyn till den stora prioritering av bilfabriken som görs i debatten, att det faktiskt är så att det är bil och järnvägstrafikens framväxt som har inneburit begränsningar av sjöfarten på många håll, bl.a. i Södertälje kanal. Att nu göra ytterligare begränsningar som innebär att hittills satsat kapital i kanal, farleder och hamnar får en sämre avkastning är naturligtvis inte någon bra ekonomisk eller transportekonomisk politik. Det måste också vara fel, det som vägverket tycks laborera med som ett alternativ, att begränsa brohöjden till 26 meter. Det är ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande som skapar låsningar för framtiden. Jag skulle vilja komplettera frågeställningen med frågan om vilka alternativ som statsrådet ser i denna fråga.
Herr talman! Haveriet av bron över Södertälje kanal är naturligtvis en mycket besvärande omständighet för trafiken. Jag tycker det är värt att understryka i detta sammanhang att vägverket agerat med berömvärd snabbhet när det gäller att finna en provisorisk lösning.

Det är naturligt att man ordentligt vill gå igenom de olika alternativen, innan man slutligen tar ställning. Jag har försäkrat mig om att vägverket arbetar intensivt med den här frågan och att ett samråd med sjöfartsverket kommer att ske, detta för att få frågan belyst med hänsyn till båda dessa transportsystem som här korsar varandra. Det är klart att det är staten som bär det ekonomiska ansvaret för att lösa denna fråga, men staten har inte någon uppsjö med pengar utan måste naturligtvis analysera detta ordentligt, så att man får ut mesta möjliga av de insatser man gör, när man nu reparerar eller bygger om bron över
Herr talman! Att Södertäljebron har rasat samman innebär givetvis stora problem, icke minst för biltrafiken. Kommunikationsministern framhåller här vilka problem detta för med sig för biltrafiken. Låt mig emellertid tillägga att de problem som detta har förorsakat sjöfarten på många sätt är mycket allvarligare, eftersom detta berör en del av näringslivet i Mälardalsområdet och de viktiga sjötransporterna som detta näringsliv är beroende av. Det borde vara självklart att kommunikationsministern inte bara konstaterar att detta blir dyrt för staten och att det är ont om pengar. Jag hade förväntat mig att få ett klart besked om att staten står för sådana här kostnader. Det har staten gjort i andra liknande fall, och jag hoppas att kommunikationsministern vill klargöra att detta kommer att bli fallet även när det gäller broraset i Södertälje.
Herr talman! Jag vill gärna inleda med att säga att det naturligtvis är viktigt att framkomligheten och förhållandena blir bra både för biltrafiken och för sjötrafiken. Man får naturligtvis inte övervärdera någon del av dessa olika trafikslag. Inom Mälarledskommittén -- som är en sammanslutning av hamnar, stuverier, mäklare, speditörer och näringsliv i Västmanland och andra delar av Mälarområdet -- anser man att det inför framtiden är viktigt att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Höjden på broarna har stor betydelse för båtstorlekarna, och det påverkar i sin tur kraftigt fraktkostnaderna. För Mälarledskommittén finns det egentligen bara ett alternativ som är gångbart, nämligen att de tidigare gällande, ursprungliga segelfria höjderna och seglationsförhållandena återställs, så att det finns möjligheter att klara av de viktiga transporter som sker på Mälaren. Det finns alltså ett alternativ, nämligen att återställa de tidigare rådande seglationsförhållandena.
Herr talman! Jag vill bara understryka att när jag talade om problem som förorsakats av brohaveriet, så talade jag inte bara om de problem som biltrafiken drabbas av, utan självfallet också om problem som drabbar sjötrafiken. Detta är två olika transportsystem, och de är beroende av en gemensam lösning. Staten bär naturligtvis ansvaret för att vi finner en tillfredsställande lösning och kan finansiera den. Men just utifrån den utgångspunkten är det viktigt att hitta en bra lösning till så låg kostnad som möjligt. Det gäller då att göra en avvägning i fråga om vad olika insatser ger när det gäller fördelar resp. nackdelar för de två transportslagen.
Herr talman! Kommunikationsministerns senaste svar var enligt min mening mer klargörande. För mig förefaller det helt riktigt och naturligt att det är staten som står för kostnader i samband med en olycka. Staten har efter vad jag känner till inte sin egendom försäkrad. Mot den bakgrunden borde det enligt min mening vara självklart att staten står för kostnaderna. Jag vill också tillägga att Mälarleden fördjupades till en kostnad av många miljoner kronor för ca 20 år sedan. De pengarna har använts på ett bra och riktigt sätt. Som representanter för Mälardalsområdet och hamnarna, i i första hand Västerås och Köping, är det nu vår förhoppning att det sker en upprustning av Södertäljebron. Enligt vårt sätt att se på frågan är detta det enda riktiga alternativet när det gäller trafiken till Mälardalsområdet.
Herr talman! När det olycksaliga broraset i Södertälje inträffade var Mälarledskommittén egentligen alldeles upptagen av ett helt annat projekt, nämligen att ta till vara de tidigare gjorda investeringarna i Mälarleden i Södertälje kanal genom att försöka verka för att en utbyggnad av Södertälje kanal kom till stånd. För det relativt blygsamma beloppet av 30 milj.kr. skulle man enligt gjorda beräkningar kunna åstadkomma en tonnageökning vad gäller båttrafiken på Mälaren med närmare 50 %, ungefär från 7 000--8 000 till 11 000--12 000 ton. Det skulle ha utomordentligt stor betydelse för näringslivet om dessa vinster i frakthänseende kunde tas till vara och skapa bättre förutsättningar också för näringslivet i det inre av Det är därför angeläget att vi får själva brofrågan utklarad, så att vi kan sätta in krafterna på denna väsentliga förbättring av sjötrafiken.
Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att trygga verksamheten och sysselsättningen vid SJs Låt mig först erinra om att riksdagen i det trafikpolitiska beslutet från år 1988 har satt upp mål för SJ på olika områden. Utifrån dessa mål har sedan SJ fått befogenheter att självt bestämma hur verksamheten skall bedrivas och hur arbetet skall organiseras. SJ är för närvarande inne i en omstruktureringsfas som innefattar rationaliseringar i syfte att sänka SJs kostnader. Rationaliseringarna innebär bl.a. att lokparken ses över och att äldre loktyper tas ur drift. Det är bl.a. på grund av dessa åtgärder som SJs Notviksverkstad i Luleå drabbas av personalminskningar, eftersom Notviksverkstaden delvis har ansvarat för underhållet av dessa äldre loktyper. SJs egna utredningar visar att förläggning av service av s.k. RC-lok till Notviksverkstaden medför motsvarande minskningar av arbetsstyrkan på andra orter i landet samt ökade transportkostnader. Efter vad jag erfarit undersöker SJ för närvarande möjligheterna att behålla Notviksverkstaden, nu med funktionen som en större trafikverkstad där svarvning av hjul och vagnsreparationer blir de huvudsakliga verksamheterna. Dessa arbetsuppgifter räcker dock inte till nuvarande arbetsstyrka, varför viss personalminskning anses nödvändig för att underhållet i Luleå--Boden-området även i fortsättningen skall fungera effektivt. Jag förutsätter, herr talman, att SJ vid strukturrationaliseringar i fråga om verksamhet på de mest utsatta orterna så långt möjligt tar regionalpolitiska hänsyn.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är välkänt att SJ nu håller på med omfattande omstruktureringar, och det är, precis som statsrådet säger, naturligtvis viktigt för att SJ skall kunna sänka sina kostnader och klara av verksamheten på ett effektivt sätt. Det är när det gäller Notviksverkstaden bland de anställda och hos arbetsmarknadsmyndigheterna i regionen inte okänt och inte heller oväntat att det kommer att ske en viss minskning av arbetsstyrkan. Men att SJs förslag skulle bli så drastiskt, dvs. att närmare 150 personer eller två tredjedelar av de anställda skulle behöva gå inom loppet av tre år, det kommer som en verklig överraskning. Vid de första diskussionerna om strukturomvandlingen utlovades att det bortfall som blev följden av att man inte längre kunde renovera de gamla loken skulle ersättas av översyn och service av RC-loken. Om nu, som kommunikationsministern säger i sitt svar, den typen av service skall koncentreras till en annan verkstad, måste det, såvitt jag kan förstå, innebära väldigt långa transporter i framtiden. Det kan betyda att ett RC-lok måste transporteras i det närmaste 100 mil till Örebro. Man får då verkligen hoppas att detta går att ordna på något rationellt sätt, så att följden inte blir att man måste ta till de underliga landsvägstransporter som ibland används för att transportera SLs pendeltågsvagnar från Jag hoppas verkligen att vi i det här fallet skall kunna bevaka frågan, så att SJ inte går fram som en ångvält i sina strukturrationaliseringar utan tar regionalpolitisk hänsyn. Det tror jag gynnar företaget på sikt, inte minst dess verksamhet i de norra delarna av landet.

Herr talman! Margareta Gard har frågat mig om jag är beredd att fullfölja tidigare beslut om att skyltfondens medel får tas i anspråk för ny eller kompletterande verksamhet på trafiksäkerhetsområdet. Bakgrunden till frågan är att föredraganden i budgetpropositionen år 1988 anslöt sig till trafiksäkerhetsverkets förslag att landets fordonsägare skulle erbjudas möjlighet att individuellt välja ett registreringsnummer. I propositionen föreslogs vidare att det borde vara en uppgift för regeringen att besluta om användningen av inkomsterna från försäljningen av s.k. personliga skyltar. Riksdagen godkände de förordade riktlinjerna. De medel som influtit från försäljningen finns i den s.k. skyltfonden. Inom kommunikationsdepartementet är trafiksäkerheten ett prioriterat område. Jag anser därför att det är angeläget att ''skyltpengarna'' används så att de gagnar trafiksäkerheten. Beredning av ärendet pågår nu inom regeringskansliet.
Herr talman! Tack för svaret på min fråga, kommunikationsministern! Det är tillfredsställande att man arbetar med att utforma regler på detta område. Jag kan tänka mig att det är det man håller på med. Men det brådskar, och vi behöver få tillgång till pengarna. Det finns nämligen mycket angelägna projekt, som inte ryms inom de vanliga forskningsanslagen hos trafiksäkerhetsverket. Man har därför tänkt sig att man skulle få ta i anspråk pengar ur skyltfonden för dessa projekt, t.ex. de haveriundersökningar som det nu anses mycket angeläget att komma igång med. När man fått dessa pengar måste man detaljplanera för att få ett bra projekt som blir utfört på det sätt man vill. Jag vill betona det angelägna i att det snart kommer fram pengar. Jag vill också påminna kommunikationsministern om att det finns personer som beställt personliga skyltar med syftet att merparten av pengarna skall gå till trafiksäkerhet. Det känns därför mycket angeläget att pengarna kommer fram snabbast möjligt så att man uppfyller de krav som ställdes när fonden inrättades.
Herr talman! På den frågan kan jag inte ge något exakt svar. Beredningen pågår, och den skall naturligtvis genomföras så ordentligt som möjligt, men också så skyndsamt som möjligt.
Herr talman! Det finns nu ganska mycket pengar i fonden, och det är angeläget att man kommer i gång med att använda pengarna. Kan kommunikationsministern tänka sig att det finns några prioriterade områden i detta beredningsarbete?
Herr talman! Eftersom beredningen pågår vore det fel av mig att nu ge antydningar om på vilka områden regeringen mer exakt vill använda dessa pengar. Jag hänvisar till det svar som jag har givit. Jag kan dock påpeka att en viss fördelning redan har skett till information, och detta är något som har mottagits med mycket stor tillfredsställelse.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen avser att återkomma med förslag som ger kommunerna friheten att själva avgöra om de skall få ha s.k. biltullar. Ett förslag till bilavgifter i form av områdesavgifter för motorfordon har lämnats av storstadstrafikkommittén. Förslaget har mött kritik främst vad gäller rättssäkerheten. Bl.a. av detta skäl avser regeringen inte att lägga fram förslaget om bilavgifter för riksdagen. Enligt regeringsförklaringen avser regeringen att sätta in andra åtgärder för att göra trafiksystemet miljövänligt.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det var kortfattat. Skälet till att jag ställde frågan är att det inte bara är i Stockholm som man är intresserad av den här enkla lösningen, dvs. att införa områdesavgifter för bilar, populärt kallat ''biltullar''. Det är också aktuellt i andra delar av landet. I bl.a. Uppsala finns ett beslut av kommunfullmäktige att göra detta, och man har också budgeterat för sådant framöver. Om man då inte får den lagliga möjligheten att införa områdesavgiften är det självklart att det blir mycket svårt för kommunen att klara av detta. Om jag har förstått debatten rätt är skälet till att regeringen inte har velat komma med ett förslag den debatt som förts i Stockholm om den tekniska lösningen. Man har i Stockholm kommit med förslag som varit otillfredsställande på olika sätt, bl.a. ur rättssäkerhetssynpunkt. Det vore bra om kommunikationsministern kunde precisera vilka problem det fanns med rättssäkerheten, om de är så allmängiltiga att de i princip helt och hållet förhindrar biltullar eller om det bara var en viss teknisk lösning som var problemet. Man kan i framtiden tänka sig elektroniska system, framför allt längre fram, och man skulle kunna lösa problemen mycket smidigt. Områdesavgifter och biltullar förekommer på många håll i världen, och där fungerar det utmärkt, bl.a. i Norge. Det vore litet märkligt om vi inte skulle klara av det i Sverige. Man kan också fråga sig om det möjligen är sämre rättssäkerhet i Norge, eftersom det ju är detta som varit det principiella felet, om jag skall se till det svar jag fått. Vi är säkert överens om att vi måste göra trafiksystemet miljövänligt. Detta är en viktig pusselbit, framför allt för att få en bra finansiering av utbyggnaden av kollektivtrafiken. Det är i det sammanhanget som frågan också togs upp av storstadstrafikkommittén. Det vore bra om regeringen ville tänka om här.
Herr talman! Problemet med rättssäkerheten var naturligtvis främst förknippat med frågan om kontroll, dvs. svårigheten att finna ett tillfredsställande kontrollsystem. Att här göra en jämförelse med systemet i Norge tycker jag inte är rättvisande. Storstadstrafikkommitténs förslag mynnade ut i något som vi kallar områdesavgifter medan man i Norge tillämpar vanliga biltullar. Att man i Uppsala fattat beslut utan stöd i lagstiftning kan inte i sig innebära att riksdagen skall vara tvungen att genomföra en sådan lagstiftning. Om man skall ge frihet åt kommunerna på det här området, måste vi naturligtvis ha en lagstiftning som grund för i huvudsak likformiga regler så att vi inte får olika regler i olika städer som kanske ibland ligger nära intill varandra. En sådan lagstiftning förutsätter i sin tur att det finns ett system, som uppfyller rimliga krav på rättssäkerhet och som dessutom inte kräver mycket höga administrationskostnader.
Herr talman! Nu kom vi litet längre i preciseringen. Det var alltså kontrollfrågan som var det besvärliga och här fanns också krav på likformighet, dvs. alla kommuner eller städer som vill ha områdesavgifter eller biltullar skall i princip ha samma system. Det kan i och för sig ifrågasättas om det är nödvändigt. Man kan tänka sig en rad olika lösningar beroende på de lokala omständigheterna. Vad gäller byråkratin har man i Uppsala räknat med en intäkt på 90 milj.kr. och administrativa kringkostnader på kanske 6 milj.kr. Man budgeterar i det fallet med ett netto på 84 milj.kr. Det jag tycker är litet konstigt är att man ändå lägger en död hand över kommunernas vilja att utveckla och göra någonting av detta. Det ställs centrala krav på likformighet. Jag anser också att exempel i omvärlden visar att det går att komma fram.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen avser föreslå ett sänkt resultatkrav för Resultatkravet för affärsverket SJ innebär att man av egen kraft skall förbättra resultatet efter finansnetto så att det år 1992 är minst en miljard kronor bättre än motsvarande resultat år 1987. Detta resultatkrav skall ses som ett delmål på vägen mot en sådan lönsamhet att SJ uppnår acceptabel avkastning efter rekonstruktionsperiodens utgång, dvs. efter år 1992. En acceptabel avkastning är en nödvändighet för SJ om man på sikt skall kunna överleva av egen kraft. är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Sverige. En förbättrad svensk ekonomi gynnar också näringslivet, däribland SJ. Skattereformen finansieras delvis genom ett breddat momsuttag. SJ är ett av de företag som påverkas av detta genom att personbefordran från årsskiftet blir momspliktig. Den samlade effekten av skattereformen på SJ:s ekonomi känner vi dock inte med säkerhet till i dagsläget. Jag förutsätter att SJ genom fortsatt offensiv satsning i kombination med interna effektiviseringsåtgärder arbetar för att uppnå det uppsatta resultatmålet. Mot denna bakgrund finner jag inte anledning att föreslå ett sänkt resultatkrav för SJ.
Herr talman! Jag ber att få tacka också för detta svar. Det var litet fylligare, men dess värre inte bra. SJ fick fyra år på sig att rekonstruera, och riksdagen beslutade om bestämda ekonomiska krav. Nu går staten in mitt i den här rekonstruktionsperioden och lägger på en skatt, dvs. tar tillbaka pengar från SJ. Det innebär att SJ får mycket svårt att klara av att fylla resultatkraven på det sätt som var tänkt. På det sättet är detta ett svek mot det trafikpolitiska beslut som fattades här 1988. Det är därför som SJ, bl.a. i dagens tidningar, går ut och berättar att man kommer att minska omfattningen av turerna med 10 % nästa år enbart som en följd av momsen. Om vi tittar på vad kostnadseffekten i plånboken blir för den enskilde, finner vi att momsen på järnvägsbiljetten för t.ex. en resa på 100 mil motsvarar ungefär 2:50 kr. per liter bensin, om den skulle räknas om som bensinskatt. Det handlar om mycket pengar för dem som reser med tåg. Därför är det inte så enkelt att som ministern gjorde nyss säga att en förbättrad svensk ekonomi också gynnar näringslivet, däribland SJ. Här gäller det att närmare 80 % är privatpersoner som betalar ur egen ficka. Det är alltså inte något företag som betalar biljetterna. Järnvägssidan drabbas särskilt illa av den typen av extra skattebelastning. Felet som vi ser i detta beslut om moms på resor med tåg är att det tidigare har fattats ett beslut om ekonomisk rekonstruktion av SJ. Nu går man alltså från detta beslut och lägger på en skatt utan att justera resultatkraven.
Herr talman! Det går naturligtvis inte att diskutera denna fråga isolerat från den övriga skattereformen. Men det vägrar olika debattörer att inse. Ena dagen vill man diskutera bensinmomsen, andra dagen krognotorna, tredje dagen matmomsen i övrigt och den fjärde dagen gäller det kollektivtrafiken. Vi måste se detta i sin helhet. Skattereformen har som ett viktigt syfte att öka effektiviteten och avkastningen i svenskt näringsliv. Då går det bättre för företagen, och det blir mer pengar över att disponera för privatpersoner. Hur dessa pengar disponeras kan vi inte och skall vi inte detaljreglera. Enligt min bedömning försämras inte SJ:s konkurrenskraft gentemot andra trafikslag på grund av att momsen införs, snarare tvärtom. Bensinkostnaderna har stigit mycket mera än den prisstegring på SJ:s biljetter som är motiverad av momsen. Gentemot privatbilismen bör SJ efter alla de förändringar som har skett och kommer att ske av priser på grund av momsen behålla sin konkurrenskraft fullt ut.
Herr talman! I viss utsträckning är det olika människor som åker tåg, bil eller flyg. Jag försökte framhålla i mitt tidigare inlägg att de som åker tåg är ekonomiskt mer känsliga. De är till 80 % privatresenärer. Många utnyttjar järnvägen just för att det är det billigaste transportmedlet när det gäller längre resor -- om det finns någon järnvägsförbindelse. Om priserna på järnvägen går upp slår det alltså hårdare. Samma effekt finns i regionalpolitiken. Höjda bensinpriser slår hårdare på Norrlands inland än resten av landet just därför att man där är mer beroende av bilen. Den typen av snedvridning måste justeras. Jag menar att det blir en snedvridning just när det gäller järnvägstrafiken. Jag har i och för sig inte kritiserat bensin och krogmomsen. Men jag tycker att detta med järnvägen är en speciell situation med tanke på de målsättningar som har funnits tidigare.
Herr talman! Nej, Roy Ottosson har inte kritiserat bensinmomsen här. Men jag är inte alldeles säker på att inte Roy Ottosson i andra sammanhang har kritiserat bensinmomsen. Det är det debattklimatet som jag tycker är litet bekymmersamt. Bristen på helhetssyn är frapperande i hela diskussionen om skattereformen. Jag vill återigen upprepa att de prisstegringar på grund av momsen som drabbar SJ:s kunder för persontransporter är mycket lägre än de prisökningar som drabbar privatbilister när det gäller att inhandla bensin. SJ kommer också att upprätthålla konkurrenskraften gentemot flyget efter det att momsen har införts i sin helhet.
Herr talman! Först och främst har vi vår inställning till bensinmomsen. Vi har från miljöpartiets sida föreslagit punktskatter på bensin som skulle leda till lika stora skatteintäkter som bensinmomsen skulle göra och litet mer därtill. I det fallet har vi inte ute i landet kritiserat skattenivån på bensinen. Om någon har gjort det har denne person inte följt partilinjen. Räknar man ut vad effekten av momsen blir på bensin och jämför en 100 mils resa med järnväg med en 100 mils resa med personbil, visar det sig att det blir ungefär ett dubbelt så stort genomslag för den egna plånboken med järnvägen jämfört med bilen, dvs. 2:50 kr. per liter bensin motsvarar momsen på järnvägsbiljetten. På grund av krisen i Kuwait har det tillkommit andra kostnadsökningar på bensinen. Det gör att man kanske, i bästa fall, kommer upp i samma nivå. Då blir det åtminstone konkurrensneutralitet. Men det slår snett regionalpolitiskt.
Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig vilken tidsplan regeringen arbetar efter i de förhandlingar som genomförs med den danska regeringen i syfte att bygga en bro mellan Köpenhamn och Malmö. Min danske kollega och jag har under de överläggningar vi hittills genomfört om Öresundsförbindelserna haft ambitionen att snarast nå ett utkast till regeringsöverenskommelse. Därvid har vi uttalat förhoppningen om att ett sådant utkast kan föreligga kring årskiftet.
Beslut i Öresundsfrågan på den socialdemokratiska partikongressen har undanröjt det sista politiska hindret mot byggandet av en bro mellan Malmö och I regeringsförklaringen av den 2 oktober framförs att ''förhandlingar genomförs med Danmarks regering om fasta förbindelser över Öresund''. Vilken tidsplan arbetar regeringen efter, i de förhandlingar som genomförs med den danska regeringen, i syfte att bygga en bro mellan Malmö och Köpenhamn.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag betecknar det som utomordentligt positivt. För alla oss som utgår från att en fast förbindelse i form av en bro mellan Malmö och Köpenhamn skall få positiva effekter är den senaste tidens händelseutveckling utomordentligt positiv. Efter många år av debatt har nu också socialdemokraterna gjort ett klart och entydigt ställningstagande för en sådan förbindelse. Därmed finns det rimligen nu en klar majoritet i den svenska riksdagen för en sådan lösning. Nu har också det sista partipolitiska hindret på den danska sidan undanröjts. Det innebär att det för första gången på många år finns en samstämmighet för frångans lösning på båda sidor om Öresund. oktober i år är nu förhandlingar i gång mellan den svenska och den danska regeringen. Låt mig med detta såsom bakgrund fråga. Gör kommunikationsministern bedömningen att det bör vara möjligt att lägga en proposition på riksdagens bord under det innevarande riksmötet?
Herr talman! Jag vill inte göra några konkreta utfästelser. Sådana skall vi akta oss för. Här är det fråga om en förhandling med ett annat lands regering. Vi har en gemensam ambition, och jag är optimistisk när det gäller att nå en lösning. Den lösningen skall nås gemensamt, och jag vill inte ensidigt göra några ytterligare utfästelser beträffande tidpunkten.
Herr talman! Jag förstår att det ändå är en målsättning för kommunikationsministern att en lösning kan nås. Jag efterlyste en tidsplan för frågans fortsatta handläggning, och jag tycker att jag har fått ett utomordentligt positivt svar. Jag skall med stort intresse följa regeringens fortsatta handläggning av ärendet.
Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig vilka åtgärder jag anser bör vidtas för att trygga en nödvändig utbyggnad av Sturups flygplats. I det övergripande målet för luftfartsverket ligger att inom ramen för de av riksdag och regering fastställda ekonomiska målen vidta åtgärder för att stärka sektorns långsiktiga konkurrenskraft. Att prioritera mellan olika investeringar i flygplatssystemet är därvid en naturlig del av luftfartsverkets uppgifter. Arlanda känner frågeställaren säkert till att riksdagen vid åtskilliga tillfällen ställt sig bakom denna prioritering. I takt med att den europeiska luftfartspolitiken utvecklas mot mer avreglerade former är det givetvis viktigt att skapa möjligheter för ny trafik att etableras till och från även andra svenska flygplatser, bl.a. Sturup. Utbyggnader vid Sturup ingår som en viktig del i den investeringsplan som luftfartsverket föreslagit för perioden 1991--1993. Treårsplanen kommer på vanligt sätt att behandlas i budgetpropositionen, varför jag inte nu kan föregripa detta arbete. Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta några särskilda åtgärder med anledning av frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Till stor del hänger denna fråga samman med den förra frågan. En bro mellan Malmö och Köpenhamn kommer att innebära en kraftig stimulans för näringslivet i regionen och kommer att öka behovet av effektiva flygförbindelser till och från Sturup. Detta är i hög grad en utveckling som redan har börjat.
Luftfarten utvecklas sedan början av 1980-talet mycket snabbt och det kommer nog fortgå. Från Sturups flygplats går nu utrikes flygningar till allt fler destinationer. Samtidigt ökar antalet koncessionsansökningar för sådana flyglinjer.
Under 1980-talet har luftfarten utvecklats utomordentligt snabbt. För Sturups flygplats har detta inneburit fler reguljära utrikesflygningar och samtidigt en mycket kraftig ökning av antalet koncessionsansökningar. En fortsatt avreglering av luftfarten, som kommer att ske under 1990-talet, kommer att i snabb takt fortsätta att öka antalet avgångar.
Med den avreglering som nu följer, även för inrikesflyget, så kommer nog också flera flygbolag att om några år trafikera linjen Sturup--Arlanda. Antalet resenärer till och från Sturup beräknas fördubblas under 1990-talet. För att möta denna utveckling planeras en utbyggnad av Sturup i tre etapper.
För Sturups del räknar man med en årlig tioprocentig ökning eller med en fördubbling under hela 1990-talet. För att möta den utvecklingen har man planerat en utbyggnad i tre etapper, som var avsedd att sättas i gång i januari eller i varje fall i början av 1991.
I januari 1991 var utbyggnaden planerad att sättas i gång. Men nu konstaterar luftfartsverket, att utbyggnaden av Arlanda blivit 200 milj.kr. dyrare än beräknat. Luftfartsverket hotar nu med investeringsstopp.
Arlanda har blivit 200 milj.kr. dyrare än beräknat, och man hotar nu med att införa ett investeringsstopp. Det vore, som jag ser det, utomordentligt allvarligt för en hel regions fortsatta utveckling. Det gäller för Sturup, och det gäller givetvis också för många andra flygplatser. Detta är inte en acceptabel utveckling. Låt mig därför ställa följande fråga: Kan kommunikationsministern ge något besked om när denna utbyggnad skulle kunna komma i gång?
I en tidningsintervju säger den tillförordnade generaldirektören att ''vi menar att det är riktigt att prioritera Arlanda, som ju har riksintressant betydelse''. Sturups utbyggnad kan sålunda komma att skjutas på en oviss framtid.
I kommunikationsministerns svar ligger faktiskt en hänvisning till budgetpropositionen. Den hinner vi ju inte ta ställning till före den tidpunkt då utbyggnaden var avsedd att påbörjas.
Herr talman! Jag hänvisar till att vi i budgetpropositionen naturligtvis behandlar, kommenterar och tar ställning till relevanta delar i den treårsplan som luftfartsverket har lagt fram. Jag kan konstatera att det i luftfartsverkets förslag till treårsplan ingår en investering vid Sturup i olika steg under perioden fram till 1993 på sammanlagt Sedan är det väl bekant att den snabba kostnadsutvecklingen har ställt luftfartsverket inför stora ekonomiska problem när det gäller att upprätthålla soliditeten och samtidigt göra investeringar. De kostnadsstegringarna kan man beklaga men i dagsläget inte göra särskilt mycket åt; de liggar bakom oss -- det gäller ju att årgärda det som ligger framför oss. De prioriteringar av Arlanda som luftfartsverket har gjort när det gäller inrikesterminalen och även när det gäller att markera behovet av utbyggnad av en tredje start och landningsbana har riksdagen ställt sig bakom. Vi bär i det avseendet ett gemensamt ansvar. Men i treårsplanen finns som sagt en väsentlig investering på Sturup. Det återstår att göra det möjligt för luftfartsverket att förverkliga de ambitionerna genom en sund ekonomisk planering.
Herr talman! Den planerade utbyggnaden var, som jag tidigare sade, avsedd att börja om två tre månader. Det är alltså något sent att ta ställning vid behandlingen av budgetpropositionen. Kommunikationsministern kom i sitt kompletterande svar också in på de allmänna ekonomiska problemen med att göra den här typen av investeringar. Låt mig då bara ställa frågan: Hur ser kommunikationsministern i ett mer långsiktigt perspektiv på möjligheterna att göra om de statliga flygplatsernas affärsdrivande verksamhet till bolag? Därmed skulle vi faktiskt skapa en möjlighet både för andra ägare att komma in i bilden och att finna externa finansieringsmöjligheter.
Herr talman! Vi har under sommaren fått en utredning om huvudmannaskap för flygplatser på kommunikationsdepartementets bord. Den är föremål för remissbehandling, och därefter avser jag att med största skyndsamhet och noggrannhet bereda ärendet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Jag skall med glädje ta del av resultatet av det arbetet så småningom.

Herr talman! Anne Wibble har frågat mig om jag har för avsikt att sätta i gång någon sorts klassificering av svenska kapitalägare i ''trogna'' resp. ''klippare'' och på vilka grunder detta i så fall skall ske. Svaret på Anne Wibbles fråga är nej. Däremot bör även fortsättningsvis -- på samma sätt som hittills -- noga övervägas hur eventuella ägarförändringar i de statliga företagen skall se ut. Ofta är en ägarförändring kopplad till och ibland också en förutsättning för en angelägen industriell strukturförändring. Det är då viktigt att företaget får ägare som har ett långsiktigt och seriöst intresse av att vidareutveckla företaget i fråga. Här har den statliga ägaren ett ansvar vid val av meddelägare. När ett av staten delägt företag är börsnoterat, är det självfallet inte statens sak att styra vem som säljer resp. köper de aktier som finns på marknaden.
Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret. Bakgrunden till min fråga var en intervju i Veckans Affärer, där Molin säger att han kan släppa in utländskt kapital i de statliga företagen, men -- det framgår också mycket tydligt -- det skall vara s.k. nationellt troget kapital, Sverigetroget. Han ger två exempel: Volvo och SPP.
I en intervju i Veckans Affärer den 26 september säger industriministern att han kan tänka sig att släppa in privata ägare och utländskt kapital i de statliga företagen. Men det skall vara ''nationellt troget kapital''. Som exempel nämns Volvo och Det framgår också att det finns andra kapitalägare i Sverige som industriministern inte litar på, 'klippare'. ''Det finns nya kapitalägare, som inte bryr sig om var de placerar sitt kapital. Det innebär att dessa kan flytta från Sverige'', säger Rune Molin enligt Veckans Affärer.
Det framgår av intervjun också att det finns kapitalägare som Rune Molin på på det viset litar på. Jag kan citera en mening: ''Det finns nya kapitalägare, som inte bryr sig om var de placerar sitt kapital. Det innebär att dessa kan flytta från Sverige.'' Uppenbarligen anser Rune Molin att det statliga kapitalet är Sverigetroget. Jag förmodar att det är därför som han vill utöka det statliga ägandet. Nu har Rune Molin svarat att han inte tänker ge sig in på något slags klassificering av tänkbara kapitalägare i Sverigetrogna och klippare. Jag välkomnar det svaret. Jag såg framför mig hur ett gäng på industridepartementet satt och gick igenom ledamöterna i olika bolagsstyrelser och fann att där satt N.N. Han var inte riktigt gångbar i sammanhanget, så därför kunde inte det företaget vara en tänkbar samarbetspartner till staten, osv. Får jag då fråga Rune Molin: Vad betyder talet om nationellt troget kapital? Vad är det som avgör vad som är nationellt troget kapital -- är det industriministerns eget tyckande efter förhandling i varje enskilt fall, eller finns det någon tanke bakom detta? Om jag skall göra en välvillig tolkning av svaret skulle det snarast vara att begreppet nationellt troget kapital numera med fördel kan utmönstras ur den politiska debatten. Jag tror att det skulle vara mycket klargörande och ett positivt bidrag till den industriella utvecklingen i Sverige.
Herr talman! För mig är nationellt troget kapital det kapital som stannar i Sverige -- som investeras i Sverige och där avkastningen hamnar i Sverige.
Herr talman! Får jag då fråga om industriministern ser det som negativt att svenska företag som har investeringar i Sverige samtidigt har investeringar utomlands? Är det så att säga en negativ företeelse? Det är uppenbarligen några som har åtminstone delar av sina investeringar i andra länder och också har avkastningen där. För egen del tycker jag att det är en mycket naturlig utveckling, som jag välkomnar. Problemet är att så få utländska företag finner det mödan värt och lönsamt att investera i Sverige. Om industriministern vore angelägen om att utveckla näringspolitik och industriklimat i Sverige, skulle han anstränga sig mer för att förbättra investeringsklimatet i Sverige rent allmänt.
Herr talman! Jag är utomordentligt angelägen om att utländska investerare skall investera i Sverige -- det ger ju sysselsättning och utveckling här. Samtidigt finns i artikeln i fråga exempel på svenska företag som har stora investeringar utomlands, t.ex. Volvo och SPP, som jag också tycker är utomordentligt trogna. Volvo investerar 10 av 13 miljarder i Sverige under det här året.
Herr talman! Då kan jag egentligen bara dra den slutsatsen att begreppet nationellt troget kapital är någonting som förekommer i industriministerns huvud. Det anger vad industriministern själv anser om olika bolag eller olika personer i dessa bolags styrelser. Det tycker jag är mycket godtyckligt och skadligt. Låt mig ställa en kompletterande fråga om de anställda i företagen och allmänheten som potentiella ägare till statliga företag. Är inte det några som verkligen har ett, som det heter i svaret, långsiktigt och seriöst intresse av att vidareutveckla företaget? Jag tycker att industriministern verkligen skulle anstränga sig för att sälja de statliga ägardelarna till just de anställda och till allmänheten snarare än till bolag, av vilka enligt Rune Molin själv vissa är bra och vissa är mindre bra.
Herr talman! Jag har inget emot att anställda köper aktier, tvärtom. När Procordia introducerades på börsen gick en stor del av aktierna till de anställda. 11 % av aktierna i Procordia ägs nu av de anställda -- 14 000 ägare. Det tycker jag är bra. När det gäller frågan om nationellt troget kapital finns det ett antal exempel på att man har tagit med sig kapital och flyttat utomlands. Då tycker jag inte att det är nationellt troget.
Herr talman! Det var faktiskt en mycket liten andel av aktierna i Procordia som gick till allmänheten och de anställda, och det förekom ganska mycket kritik på denna punkt. Vad industriministern säger tycker jag bekräftar min farhåga som var skälet till att jag ställde frågan, nämligen att industriministern fortfarande anser att det finns kapitalägare som inte har något intresse av långsiktig industriell verksamhet i Sverige. De vill han inte ha som ägare till olika företag. Jag måste därför upprepa min ursprungliga fråga: Hur skall Rune Molin avgöra vilka som uppfyller hans egna krav och vilka som inte gör det?
Herr talman! Som svar på Anne Wibbles fråga har jag försökt att definiera vad jag anser vara nationellt troget kapital och vad som inte är troget kapital. Det finns de som tar sitt kapital och flyttar utomlands. De tar ett kapital som har upparbetats i Sverige och flyttar ifrån Sverige, vilket innebär att vi inte får den sysselsättning och utveckling som vi vill ha. Denna utveckling tycker jag inte är positiv och bra. Jag kan inte hindra dem, och jag tänker inte göra det heller, men däremot tycker jag att det är en fördel att ha företag, enskilda grupper, försäkringsbolag och andra som är Sverige trogna och ser till att det kapital som är upparbetat här också investeras och leder till utveckling av svensk industri.
Herr talman! Den mest välvilliga tolkning jag kan göra av svaret -- jag gör det med viss självövervinnelse -- är att Rune Molin egentligen borde syssla med att förbättra industriklimatet i Sverige, så att de som han tror och befarar skall flytta med sitt kapital utomlands inte får intresse av att göra det. Det gör man nämligen enbart därför att avkastningen på industrikapitalet och företagsamheten är bättre utomlands än i Sverige. Det är en stor risk och en stor brist i dagens Sverige att det faktiskt förhåller sig så att många är intresserade av att flytta ut och få är intresserade av att flytta hit. För att upprätthålla den balansen borde Rune Molin ägna sig åt att förbättra det allmänna industriklimatet så att fler vill flytta hit. I annat fall gör han sig till tolk för ett slags negativism i det internationella integrationsarbetet som just bygger på ett utbyte av investeringar länder emellan.